Herr talman! Den allmänpolitiska debatten i Sveriges riksdag handlar vanligtvis om näraliggande ting för den svenska medborgaren: skatter, jobb, priser, sociala reformer. Jag har för avsikt att ta upp svensk säkerhetspolitik mot bakgrund av kraven på en ny ekonomisk världsordning. Båda dessa områden kommer att kräva konkreta, praktiska åtgärder för den enskilde svenska medborgaren och kräver en medveten planering. Försvarsutredningen har i sitt nyligen avlämnade första betänkande understrukit att ytterligare ekonomiska och sociala klyftor inom och mellan nationerna tillsammans med knapphet på resurser och råvaror innebär växande konfliktorsaker. Utredningen säger att en värld i fred förutsätter respekt för varje nations självbestämmanderätt, social och ekonomisk rättvisa, politisk avspänning och militär nedrustning samt internationellt samarbete. Det yttersta målet för säkerhetspolitiken är således att ersätta spänningar, konflikter och orättvisor med politisk avspänning, militär nedrustning och internationellt samarbete. Sverige har i FN utlovat stöd för en ny ekonomisk världsordning och där understrukit sambandet mellan rustningar och resurser för att vidareutveckla ekonomisk och social välfärd. I statsministerns FN-tal den 11 november 1975 heter det: ”De mänskliga, materiella och teknologiska satsningarna på upprustning utgör en oerhörd reserv av tillgångar för utvecklingsändamål. Om vi lyckas med att stoppa kapprustningen och inleda en nedrustning, skulle denna reserv kunna utnyttjas för framsteg på vägen mot större ekonomisk och social rättvisa.

Det är första gången som Sverige officiellt har sammanknutit rustningskostnaderna med social och ekonomisk utveckling. Detta är bra, men bör självklart också betyda något för planeringen av svensk säkerhets och totalförsvarspolitik. De förebyggande säkerhetspolitiska medlen har, enligt min mening, större förutsättningar att bygga för en varaktig avspänning och fred än satsning på militära resurser. Aktiva utrikespolitiska medel ger större trovärdighet åt vår vilja att stå utanför eventuella kriser än de militära medlen gör. För att ytterligare citera statsministern: ”Varje land måste se sina säkerhetsproblem i ett vidare perspektiv än de som avser det militära försvaret mot en väpnad attack. Investeringar i ett politiskt förtroende är ofta lika viktiga för säkerheten som investeringar i rustningar.” Tyvärr har dessa aktiva, förebyggande säkerhetspolitiska medel inte i någon högre grad påverkat försvarsutredningens bedömningar av totalförsvarets roll och inriktning. I bakgrunden finns då den konventionella synen att en kommande konflikt är en konflikt i öst-västlig riktning. Ett systematiskt underlag för en analys av de i framtiden mer troliga nord-sydliga konflikterna, dvs. mellan de rika och de fattiga länderna, har inte tagits fram inom utredningen.

Har då svensk säkerhetspolitik och en ny ekonomisk världsordning med varandra att göra? Ja, verkligen. I Sveriges inlägg i den sjunde speciella generalförsamlingen i FN underströks att den nuvarande klyftan mellan rika och fattiga kan resultera i nationellt och internationellt våld, som i atomvapnens tidevarv kan bli mycket farligt för oss alla. Det ligger därför i allas vårt intresse att rätta till en av de större orsakerna bakom den hotande våldsutvecklingen. Vilka medel finns det då för att åstadkomma den nya ekonomiska världsordningen? Inom sex viktiga områden har u-länderna ställt krav, där vi bör kunna svara upp från de rika ländernas sida. Det gäller utrikeshandeln, u-hjälpen, vetenskaplig och teknisk utveckling, industri, jordbruk och beslutsmakt. U-länderna vill ha högre priser för sina exportvaror och någon form av garanti för att export och importpriser följer varandra. De vill också ha en bättre tillgång till de rika ländernas marknader. Oljeländernas kartell, med en fyrdubbling av oljepriset som ett resultat, har naturligtvis inspirerat, och det finns de som menar att liknande råvarukarteller mellan u-länder skulle ge dem dels bra priser, dels stabilitet i exporten. Från u-ländernas synpunkt finns det dock invändningar både mot karteller och mot råvaruavtal. Även USA och Sovjet och en del andra rika länder exporterar råvaror och skulle då kunna tjäna mer på varukarteller än u-länderna själva. Försöken att knyta samman export och importprisutvecklingen genom en s.k. indexering har i vart fall hittills visat sig vara alltför komplicerade för att ge snabba resultat. Däremot skulle öppnandet av vår egna marknader för u-ländernas produkter vara av stor betydelse och kunna ge resultat om än på sikt. Bilaterala avtal med de länder som har de största behoven är också en väg att pröva. Efter diverse svårigheter har enprocentsmålet nu uppnåtts för Sveriges del. För tio år sedan gav de rika länderna 0,53 96, nu är de nere i 0,33 96. Även om u-länderna ställt kravet att enprocentsmålet skall vara uppfyllt 1980 ser det ut att dröja innan det blir en verklighet. En snabb och effektiv framkomstväg för den här delen av u-ländernas krav är avskrivningen av gamla skulder eller uppskjuten återbetalningsskyldighet. De fattiga och mest skuldbelastade länderna skulle då få ett extra handtag. U-länderna vill också ha hjälp med sin vetenskapliga och tekniska utveckling. Tekniken som drivkraft i all ekonomisk tillväxt har systematiskt tillämpats i de rika länderna, där universitet och företag har forskat fram vad som kan vara till nytta för den ekonomiska utvecklingen. Genom att samhället finansierar en sådan utveckling styr man också den teknik som skall utvecklas. Den rika världen har för sin del styrt över teknologin till den destruktiva sidan. 40 96 av världens forskare arbetar med att forska fram nya djävulska vapensystem, i stället för att arbeta med konstruktiva lösningar för människornas grundläggande behov. Detta är vanvett som inte bör accepteras, och där har vi ett ansvar. Det finns konkreta förslag i den s.k. Myrdalgruppens rapport, som Sverige kan ta fasta på. Problemet för u-ländernas del är att den tekniska utveckling som ger vinster och sparande, vilka kan investeras i en ekonomisk utveckling, inte är under staternas utan under de internationella företagens kontroll. Dessa i sin tur använder inte vetenskap och teknik för att främja uländernas utvecklingsintressen, utan långt mer för sina egna monopolintressen. För den skull krävs en begränsning av de multinationella företagen. Det krävs konkreta resultat och inte bara till intet förpliktande deklarationer. Vi vet av en studie från UNCTAD att av alla patent i världen är det bara 1 926 som ägs av u-länderna. Och av denna enda procent är det 84 26 som ägs av multinationella företag i u-länderna, och bara 5 26 av dessa används i produktionen. I själva verket stoppar de multinationella företagens patent effektivt allt inhemskt initiativ i u-länderna för att utveckla den egna produktiviteten med hjälp av modern teknik. En framkomstväg är alltså att det nuvarande patentsystemet skrotas till förmån för u-länderna och deras rätt att producera så gott som all teknik de har förmåga att producera. Ett sådant regelsystem måste Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 100 vara kombinerat med åtgärder som inte öppnar för de multinationella företagen att bakvägen utnyttja systemet. När det gäller industri har u-länderna, som nu har 7 96 av industriproduktionen, krävt att de skulle vara berättigade till en större procentuell andel av världens industriproduktion. Detta har EG-representanter och Japan kraftigt protesterat emot och bara velat gå med på att u-länderna skulle vara berättigade till ”en större industriproduktion”. Alltså inte en procentuell höjning. Inom jordbruket är det tveksamt om de rika länderna är villiga att hjälpa till. USA har världens största exportöverskott av livsmedel och under den senaste månaden har vi fått uppleva hur USA medvetet hotat använda sina maktmedel för att påverka länder som röstar emot deras intressen i Förenta nationerna. Livsmedel kan bli ett effektivt utpressningsvapen. Det sista område där u-länderna ställer krav är beslutsmaktens: de vill ha större del i den. För även om u-länderna har majoritet i generalförsamlingen fattas där inga verkliga beslut. Där fastslås principer och antas allmänna resolutioner, som inte förpliktigar någon att handla. Med en positiv utformning av en resolution men i avsaknad av faktiska åtgärder blir ju klyftan mellan ord och handling bara större. FN:s beslutsmaskineri behöver därför ses över. Sverige har i förhandlingar om den nya ekonomiska världsordningen i princip stått på u-ländernas sida och stött deras krav, men i handling har vi hittills inte gjort särskilt mycket mer än andra västeuropeiska länder, även om vår u-hjälp är något större. Skillnaden mellan ord och handling är så stor att u-länderna med all rätt nu förväntar sig konkreta åtgärder för att vi skall leva upp till våra principer. Att blunda för att en ändrad ekonomisk världsordning kommer att få praktiska konsekvenser för vår egen del vore att medvetet ägna sig åt att föra människor bakom ljuset.

Säkerhetspolitikens tyngdpunkt måste förskjutas från den negativa, passiva linjen att värna nationella säkerhetsintressen när en konflikt är ett faktum till aktivt förebyggande säkerhetspolitiska medel. Någon form av sammanhållande grupp — beredning eller interdepartemental sådan — med utrednings och personalresurser till sitt förfogande bör få i uppdrag att ansvara för en styrning och samordning av de frågor som ingår i det som kallas en ny ekonomisk världsordning samt för att våra utfästelser får konkret form. Uppgifterna för en sådan grupp blir flera. De blir dels kortsiktiga: att granska åtgärder och deras effekter, dels mer långsiktiga: att initiera forskning, starta särskilda riktade ut redningar och initiera förslag till åtgärder. Framför allt blir uppgiften att hålla samman aktiviteterna i huvudlinjen. Det måste framhållas att det skall ankomma på en sådan arbetsgrupp att ta till vara de erfarenheter som demokratiseringen av det ekonomiska livet och det vidgade deltagandet i besluten ger. För det är först när den stora kunskap tas till vara som finns hos alla medborgare i det svenska samhället som en social styrning av såväl produktion som konsumtion efter människornas verkliga behov sker. Vad vi behöver nu är en form av aktionsprogram — gärna ett 10-årigt sådant — för hur vi bit för bit skall nå upp till de mål vi redan har preciserat i ord, så att vi i konkret handling blir lika progressiva som i våra utfästelser i internationella organ. För vad en ny ekonomisk världsordning egentligen syftar till är att vi på världsplanet skall förverkliga samma ideal om trygghet och rättvisa för alla som vi i årtionden har sökt förverkliga i Sverige. Detta om något skulle vara en investering i politiskt förtroende, något som statsministern betecknat som lika viktigt som investeringar i rustningar. Det är tid att övergå från ord till planering och handling!

Herr talman! I läsrummet intill kammarfoajén ligger några stora buntar papper. De utgörs av undertecknade manifest, riktade till Sveriges regering och riksdag. Mer än 70 000 människor har satt sina namn under dessa dokument. Det kanske kan synas litet egendomligt att ta upp frågan om den ekumeniska u-veckans manifest i debatten om vår allmänna politik. Kyrkornas utmaning till politikerna anses väl av många vara begränsad till frågan om vår biståndspolitik. Jag menar att så inte är fallet. Jag är övertygad om att initiativtagarna till manifestet också anser att denna utmaning har en vidare syftning. Kyrkornas utmaning berör i väldigt hög grad vår inrikespolitik på en rad områden. Låt mig ge några exempel. Manifestet pekar på att utvecklingen i vår del av världen går mot en mångdubbelt större produktion och konsumtion av många varor. Samtidigt har vi, säger undertecknarna, blivit medvetna om att det finns gränser för utvecklingen. Det råder brist på energi och konstgödning. Livsmedelslagren är oroväckande små, framhålls det. De rika länderna konkurrerar på översta trappsteget om begränsade tillgångar medan u-länderna får stå som åskådare. Manifestet mynnar ut i några ståndpunkter: 1. Det är både omoraliskt och mentalt ohälsosamt att slösa medan andra lider nöd. 2. Vi vill att det sätts gränser för konsumtion av överflödsvaror och de resurser som världen lider brist på. 3. Vi kan inte längre acceptera att hälften av den fisk som fångas Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt utanför de fattigas kuster används till djuruppfödning hos de rika. 4. Vi kan inte längre acceptera att miljarder offras på rustningar medan många dör av svält. 5. Vi vill inte se en framtid då vi producerar mer och mer för tillväxtens skull. Varor har aldrig ett egenvärde. De är värdefulla bara om de möter angelägna mänskliga behov. Slutsatsen formuleras så här: En framtid i solidaritet kräver en omställning av Sveriges ekonomi. Jag betraktar detta dokument som ett mycket intressant inslag i den politiska debatten. Jag är väl medveten om att somliga av undertecknarna inte har analyserat konsekvenserna av de krav som ställs. Men deras namnunderskrifter är att se som en allmän opinionsyttring för ökade insatser i olika former för u-länderna, och i det stycket är det naturligtvis också av stort värde. Som politiker måste vi emellertid gå längre. Vi måste fråga oss vilka konkreta åtgärder som är erforderliga för att tillgodose u-veckans krav. Det krav på en omställning av vårt lands ekonomi som u-veckan reste har sammanvävts med debatten om en ny ekonomisk världsordning.

Vi vet alltså inte vad en ny ekonomisk världsordning kan komma att innebära. Så mycket står dock klart att om den kan konkretiseras och förverkligas så kommer vår politik att påverkas på en rad områden. Vår näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och handels och jordbrukspolitik liksom ett flertal andra områden kommer att beröras. I budgetpropositionen framhålls att framgångarna i arbetet på en ny ekonomisk världsordning i stor utsträckning beror på om regeringarna i de rika länderna lyckas skapa opinion i sina hemländer för en rättvisare och mer demokratisk värld. Det heter vidare i budgetpropositionen att en förutsättning för framgång i detta arbete är att de rika länderna kan erbjuda sina medborgare samhällen präglade av solidaritet och trygghet. När det gäller opinionsbildning anser jag att kyrkornas u-vecka och det manifest som den har riktat till politikerna är värdefulla inslag. Denna aktivitet har stimulerat till en fördjupad debatt som är ytterst väsentlig för opinionsbildningen. I motioner till årets riksdag föreslås tillsättande av en parlamentarisk kommitté för att utreda konsekvenserna för Sveriges del av en anpassning till besluten om en ny ekonomisk ordning. Jag tror inte att tiden är mogen för en sådan åtgärd. De internationella förhandlingarna om en ekonomisk världsordning bör först komma något längre på väg. Det finns säkert också skäl att avvakta biståndspolitiska utredningens betänkande, innan eventuella nya utredningar tillsätts. Detta hindrar emellertid inte att den allmänna debatten och opinionsbildningen i hithörande frågor bör fortgå. Därvid har bildningsorganisationerna, folkrörelserna och kyrkorna viktiga uppgifter. Naturligtvis också de politiska partierna. Frågorna är svåra. Det kan vara lätt att ansluta sig till paroller, men när det skall konkretiseras uppstår handgripliga problem. Vi vill bygga upp en stark ekonomi i vårt land. Vi kämpar för arbete åt alla. Hur skall dessa grundläggande politiska mål kunna förenas med krav på en begränsad konsumtion? Är det över huvud taget möjligt? Skall vi ha en ökad produktion? Ja, säger de politiska partierna. Ja, säger även undertecknarna av u-veckans manifest. Men de gör ett tillägg: Vi skall bara producera sådana varor som möter angelägna mänskliga behov. Detta är en djärv och fascinerande tanke. Jag är i princip beredd att instämma i den. Men därmed är vi inne på en långtgående förändring av vår nuvarande marknadshushållning. En stram planering av produktionen blir då nödvändig. Det är således radikala krav som ställs i anledning av insikten om behovet om en förändrad ekonomi. Liberalismens idéer om den fria konkurrensens marknadssystem trängs därmed allt längre tillbaka. Personligen hälsar jag naturligtvis detta med stor tillfredsställelse. De motioner om ekonomisk världsordning som avgivits vid årets riksdag kommer främst från centerpartister. Det är här liksom i så många andra fall svårt att se konsekvensen i centerpolitiken. 400 000 nya jobb krävs å ena sidan, stopp för utbyggnad av inhemsk energiproduktion krävs å andra sidan. Självförsörjning på jordbrukets område, men även på andra områden, kräver centern. Det gör man i en motion som kräver anpassning till en ny ekonomisk ordning. Jag kan inte se någon logik i detta. Jag har lagt märke till att centerns ungdomstörbund tror att en total självförsörjning i Sverige skulle vara till gagn för u-länderna. Det påminner mig om att någon har liknat CUF:s ideologi vid ett oavslutat korsord. Man frestas säga att liknelsen också tycks gälla centerpartiets politik i allmänhet. En ny ekonomisk ordning torde komma att påverka hela samhällsstrukturen. Skall det bli möjligt att bilda den nödvändiga opinionen för en sådan förändring, erfordras en ingående ideologisk debatt. Regeringen anklagas i skilda sammanhang från borgerligt håll för att ha stannat vid stora ord och fagra löften i anledning av kravet på en ny ekonomisk världsordning. Jag skulle önska litet mera av självkritik hos dem som framträder med dessa anklagelser. Det är lätt att stå upp och säga: Redovisa ett program för hur Sverige skall anpassa sin ekonomi till en ny ekonomisk världsordning! Jag tror emellertid att de borgerliga politiker som framträder med detta krav inte riktigt har förstått konsekvenserna. Så långt jag förstår intentionerna bakom kraven på en ny ekonomisk världsordning kommer den att föra oss bort från den typ av samhälle som svarar mot Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt de borgerligas idéer. Det bör vara betydligt lättare att möta dessa nya krav i ett samhälle, byggt på den demokratiska socialismens idéer. Därför finner jag all anledning att understryka behovet av att vi nu på alla nivåer i den politiska processen förbereder oss på den anpassning till en ny ekonomisk ordning som kan bli nödvändig. Därmed kan det också bli möjligt att besvara den ekumeniska u-veckans krav.

Herr talman! Växande underskott i bytesbalansen, ökade lager och begynnande sysselsättningssvårigheter i näringslivet och en alltför låg investeringstakt är näraliggande problem inom den ekonomiska politiken, och de sätter nu i hög grad sin prägel på arbetet i finansutskottet med finansplan och därtill hörande motioner. Även om dessa näraliggande problem spelar en avgörande roll i utformningen av den ekonomiska politiken måste de lösningar man väljer kunna placeras in i ett långsiktigare perspektiv. Frågan om vilket avseende man skall fästa vid det växande bytesbalansunderskottet har väckt en intensiv och ur många synpunkter intressant debatt under de senaste månaderna. Jag tror inte att det finns anledning att överbetona betydelsen av det växande bytesbalansunderskottet, sett bl.a. mot bakgrunden av exportindustrins starkt ökade lager. Även om bytesbalansunderskottet ackumulerat når en betydande höjd och belastningen på vår ekonomi från ränte och amorteringsanspråken till följd av den växande utländska upplåningen blir avsevärd, måste naturligtvis dessa faktorer ses i sitt totalekonomiska sammanhang. Ser man på bytesbalansunderskottet ur det perspektivet ter det sig enligt min mening inte avskräckande. Då är det snarare vad jag skulle vilja kalla de moraliska aspekterna som fångar intresset. Men moraliska aspekter på vår roll i världsekonomin ägnas vanligen uppmärksamhet på sin höjd i internationella högtidstal. Jag hade trott att statsministerns många internationella resor och aktiviteter skulle komma att innebära en snabb nyorientering från regeringens sida i detta avseende, men regeringen står alltså tomhänt i den här frågan, statsministerns alla vackra tal i främmande länder till trots. Jag förstår mycket väl den besvikelse över regeringens agerande eller brist på agerande när det gäller en ny ekonomisk världsordning som fru Theorin här tidigare gett uttryck åt. Det är alltså ur den här synpunkten ganska följdriktigt att detta är en fråga som långtidsutredningen inte ansett sig böra analysera å regeringens vägnar. Följaktligen har man också avstått från att ha en uppfattning om den nya ekonomiska världsordning som håller på att växa fram och som vi i någon form får räkna med som en politisk realitet i det längre perspektivet även inom den ekonomiska politiken. På detta område föreligger alltså en besvärande klyfta mellan våra internationella ambitioner, sådana de uttrycks av regeringen i skilda internationella sammanhang, och den av regeringen bedrivna ekonomiska planeringsverk samheten. Nr 59 Frågan är alltså i första hand inte hur länge vi kan leva med ett växande bytesbalansunderskott utan hur länge vi kan leva med denna klyfta mellan våra internationella ambitioner och planeringen av vår egen interna verklighet. Allmänpolitisk Herr Andersson i Lycksele har nyss varit inne på de här frågorna. debatt Jag blev litet förvånad när han i det sammanhanget ifrågasatte produktionsmålsättningen i jordbrukspolitiken i samband med debatten om en ny ekonomisk världsordning. Rimligen bör man ändå vid planeringen för en ny ekonomisk" världsordning se till, att man använder de egna resurserna i Sverige på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Vi måste alltså i första hand producera de livsmedel vi behöver inom vårt lands gränser i stället för att tära på t.ex. u-ländernas resurser. Här måste föreligga en begreppsförvirring hos herr Andersson i Lycksele. Vår roll i världsekonomin är inte det enda område där det föreligger en anmärkningsvärd målkonflikt i regeringens politik. Om långtidsutredningen helt försummat de internationella perspektiven, som regeringen i andra sammanhang gärna talar om, har man i fråga om sysselsättningen i landet visserligen analyserat den men aldrig lyckats komma över de starka hämningar som tydligen behärskar finansdepartementet när det gäller att se in i framtiden. Man borde ha lärt av erfarenheten, kan det förefalla. Förra långtidsutredningen angav ökningen i arbetskraften åren 1970-1975 till under 100 000. Utfallet blev över 200 000 trots att regeringen hade en oförändrat låg ambitionsnivå i regionalpolitiken. Den starka låsningen vid den politik finansdepartementet gjort sig till förespråkare för innebär att långtidsutredningens alternativa kalkyler avser ett alltför statiskt samhälle. Den aktivering av den ekonomiska politiken som under senare år kunnat ske med riksdagens aktiva medverkan har visat att även relativt små förändringar i den ekonomiska politiken kan få stora marginella effekter på sysselsättning och produktion. Naturligtvis får långtidsutredningen tas för vad den är — en framskrivning av vissa utvecklingstrender under en given ekonomisk politik. Vad som skrämmer i sammanhanget är emellertid att den också upplevs som en politisk målangivelse. Som uttryck för en politisk vilja är nämligen långtidsutredningen föga entusiasmerande. Av debatten hittills måste man emellertid dra den slutsatsen att regeringen i långtidsutredningen ser ett dokument som är dess representativa inlägg i måldebatten under åren fram till 1980. Under en följd av år har de övergripande politiska målsättningarna angetts i finansplanen. Den målangivelsen har man i år nästan helt glidit förbi. Men om vi ser till fjolårets finansplan och programuttalandet där, som väl får anses vara vägledande för långtidsutredningen, är den fulla sysselsättningen det primära målet alltjämt, och det skall också vara styrande för vissa andra övergripande mål, t.ex. regional balans. Innebörden av målet full sysselsättning är dock anmärkningsvärt nog 105 Allmänpolitisk debatt inte föremål för långtidsutredningens närmare övervägande eller analys. Man borde självfallet i diskussionen om detta mål utgå från människors önskan och krav på arbete. Detta måste vara den självklara utgångspunkten för samhället när det gäller att skapa sysselsättning och undanröja de sysselsättningshinder som finns. Det har varit sysselsättningsutredningens utgångspunkt. Långtidsutredningens huvudprognos anger sysselsättningsökningen fram mot 1980-talet till ca 140 000. Mot detta står sysselsättningsutredningens material, varav det mest intressanta naturligtvis är den undersökning av befolkningen utanför arbetskraften som i anslutning till AKU undersökningen våren 1975 genomfördes och som visade att utanför arbetskraften, som det heter, står 600 000 människor, mest ungdom och kvinnor och väntar på en rimlig chans till arbete. Man kan också formulera detta problem i andra termer.

Efter att närmare ha analyserat de regionala skillnaderna i landet har sysselsättningsutredningen kommit fram till att denna slutsats är riktig. Regeringen förefaller dock vilja undvika att diskutera sysselsättningsutredningens analys av behovet av nya arbeten. Man nöjer sig med långtidsutredningens mycket statiska kalkyler som inte tar hänsyn till det faktiska behovet av sysselsättning till följd av ändrade värderingar och samhällets förändringar. Ändå har det socialdemokratiska partiet i sitt valmanifest använt sysselsättningsutredningens bärande tema ”arbete åt alla” som en målangivelse. Statsministerns försök här tidigare under debatten att blanda bort korten och tala om annat kan knappast undanskymma det faktum att regeringen dokumenterat en brist på politisk vilja som är mycket anmärkningsvärd. Om det är någon som leker med siffror i detta sammanhang, så är det förvisso statsministern, när han försöker använda energiprognoserna som ett belägg för att centern inte skulle ha fast grund för sin målangivelse 400 000 nya jobb. Den enkla sanningen är ju att det ännu inte har redovisats en enda verklig analys av behovet av energi sett i relation till sysselsättningsutvecklingen. Från centerpartiets sida har vi hävdat att en rimlig formulering av målet för sysselsättnings och näringspolitiken bör vara att en bit in på 1980-talet skaffa fram de 400 000 nya arbeten som behövs för en regional utjämning i sysselsättningen. Detta är att ge ett konkret politiskt innehåll åt målet ”arbete åt alla”. Med utgångspunkt i kravet på regional balans i samhället är detta ett angeläget mål med innebörden att ungdomar, kvinnor och män i det svenska samhället skall ha samma rätt och chans till arbete oavsett var i landet de råkar bo. Detta mål bör enligt vår uppfattning styra näringspolitiken fram mot 1980-talet. Det märkliga är nu att framstående företrädare för regeringen förnekar behovet av ökad sysselsättning i denna omfattning. På vilka sakliga grunder gör man detta? Betvivlar man sysselsättningsutredningens material? Då borde man säga det. Eller tror man möjligen att kvinnor och ungdomar i skogslänen skall nöja sig med en lägre sysselsättningsfrekvens, sämre chanser till arbete, än i andra delar av landet eller är regeringen helt enkelt beredd att släppa den fulla sysselsättningen som ett övergripande mål, den stolta målformuleringen ”arbete åt alla” till trots?

Ja, det är vad vi har hävdat, herr talman, i många olika sammanhang, men därmed framstår ju också regeringens och socialdemokratins avsaknad av ett meningsfullt sysselsättningspolitiskt mål i en ännu mer besvärande dager. Det är nu angeläget att riksdagen får tillräcklig tid att bereda, ta ställning till och diskutera långtidsutredningen och det omfattande material som ligger bakom den. De avvägningsproblem som utredningen behandlar och de prioriteringar som måste göras är av central betydelse för vår framtida ekonomiska och sociala utveckling. Regeringen har aviserat att den sedan remissbehandlingen är klar och en mera detaljerad analys hunnit ske avser att under våren 1976 redovisa sin syn på politikens inriktning. Enligt min mening är det olyckligt om den redovisning som hittills har skett kombineras med och vävs in i kompletteringspropositionen. Tidspressen vid behandlingen av denna är så stor att långtidsfrågorna inte får det nödvändiga utrymmet — det är erfarenheten av behandlingen av den föregående långtidsutredningen och dess avstämning.

Herr talman! I en partimotion från centerpartiet försöker man precisera de omfattande förändringar som kan bli erforderliga för vår anpassning till en ny ekonomisk världsordning. Därvid anges att en ökad självförsörjningsgrad blir nödvändig också inom andra sektorer än inom jordbruket. Centern utgår alltså ifrån som självklart att en ökad självförsörjning på jordbrukets område i vårt land är till gagn för u-länderna. Jag tror inte att det förhåller sig på det sättet. Om livsmedelsproblemet skall kunna lösas måste detta i första hand ske genom ökad jordbruksproduktion i u-länderna. Därom gav Romkon Allmänpolitisk debatt debatt ferensen ett mycket tydligt besked. I det arbetet behövs bl.a. konstgödsel. Måhända bör konstgödselkonsumtionen i vårt land minska till förmån för u-länderna. Detta är bara en exemplifiering av vad det kan bli fråga om. Vår produktion av socker tror jag är något av ett testfall för att pröva vår vilja att anpassa oss till u-ländernas exportbehov. Men centern nöjer sig inte med att förorda ökad självförsörjning inom jordbruket. Även inom andra sektorer bör enligt centermotionen en ökad självförsörjningsgrad komma i fråga för att tillgodse u-ländernas krav. Jag menar att detta är en total missuppfattning av vad u-ländernas krav egentligen innebär.

Herr talman! Jag förstår och respekterar herr Anderssons i Lycksele ärliga vilja att förespråka vårt intåg i en ny ekonomisk världsordning. Jag kan i långa stycken instämma i grundtemat i herr Anderssons anförande. Men här måste ändå föreligga en ganska allvarlig begreppsförvirring. Om vi från detta rika industriland skall kunna transferera resurser helt enkelt för att hjälpa u-länderna i deras uppbyggnadsarbete, förutsätter det självfallet att vi utnyttjar våra egna produktionsresurser i form av kapital och arbete på ett så förnuftigt sätt som möjligt. Det kan inte vara rimligt, herr Andersson, att vi här skall lägga jord för fäfot i en värld som svälter och repliera på u-ländernas produktionsresurser av livsmedel, när världens livsmedelstillgångar är så knappa att vi i realiteten behöver använda alla de produktionsresurser som finns. I ett längre perspektiv kan man naturligtvis diskutera en arbetsfördelning av en annan karaktär. Men det är långt dit, herr Andersson i Lycksele. I varje fall har regeringen inte givit långtidsutredningen i uppdrag att närmare se över det perspektivet. Det är uppenbart att man anser detta ligga rätt långt fram i tiden.
Herr talman! Jag noterar att herr Åsling vill begränsa den här diskussionen till en diskussion om jordbrukspolitiken och vår självförsörjningsgrad på det området. Jag menar att han även när det gäller det området har fel. Det är inte så självklart att vi skall öka vår självförsörjningsgrad av olika jordbruksprodukter, exempelvis socker, för att gagna u-länderna. Vi bör också när det gäller jordbruksprodukter vara öppna för att u-länderna vill exportera till oss. Men det jag fann mest anmärkningsvärt i centerpartiets partimotion var att man inte nöjer sig med jordbrukssektorn utan vidgar resonemanget till att gälla andra sektorer. Även på andra sektorer skall vi tydligen enligt centern tillgodose u-ländernas önskemål genom att öka vår självförsörjningsgrad. Jag har fattat att det främst handlar om att öppna vår marknad för u-landsprodukter och att ge u-länderna rejält betalt för de varor vi köper.
Herr talman! Om man har en produktionsapparat bör man självfallet använda den -— det ligger i sakens natur. Vi har också sysselsättningsaspekten att räkna med. Detta tillsammans gör att vi under överskådlig tid självfallet måste utnyttja vår industriella potential. Detta också för att skapa resurser som vi för att uppnå en ny ekonomisk världsordning kan vara tvungna att transferera till u-länderna. Då det gäller jordbrukspolitiken finner jag det anmärkningsvärt att i denna kammare anno 1976, när många i världen svälter, höra någon som säger att vi borde slå av på takten i utnyttjandet av våra produktionsresurser för livsmedel. Det kan inte vara allvarligt menat av herr Andersson i Lycksele, i synnerhet inte som herr Andersson liksom jag kommer från marginalområden när det gäller jordbruksproduktionen. Vi måste väl ändå ha nått så långt i den jordbrukspolitiska debatten här i landet att alla är ense om att vi mot bakgrund av världens allmänna försörjningssituation måste utnyttja de arealer och resurser för livsmedelsproduktion som finns.

Herr talman! Stora och betydelsefulla grupper i vårt land närmar sig eller uppnår i år avbränningar på 100 96 eller mer, om de ökar sin inkomst. Detta gäller 1. egenföretagare, och detta redan i inkomstlägen som ger dem mindre behållning än vad enbart våra riksdagsarvoden ger, 2 åtskilliga pensionärer i förhållandevis blygsamma inkomstlägen, 3. det stora flertalet av de litet större barnfamiljerna. Dessa hundraprocentiga marginalskatter innebär att stora grupper i vårt land i dag inte på ett hederligt sätt kan öka sina inkomster ens i kronor räknat. Det innebär vidare att den förda politiken i sig motverkar våra gemensamma ansträngningar att hålla uppe och förbättra skattemoralen. Det betyder också att vi fått ett system för skatter och avgifter som effektivt måste avskräcka människor från att bli eller förbli företagare eller från extrainsatser över huvud taget. Det betyder slutligen att själva skattesystemet motverkar den strävan efter likformighet och rättvisa som är dess stolta målsättning. Det är från demokratisk synpunkt utomordentligt allvarligt. Det är nämligen inte alls de grupper som har den största skatteförmågan som drabbas hårdast av dessa konfiskatoriska marginaleffekter — många gånger är det tvärtom. Finansministern deklarerade i höstas att skattesystemet fungerar bra. Det behövdes bara några få justeringar. Jag tänker inte polemisera med herr Sträng. Tvärtom tänker jag i mitt inlägg ta fasta på det senare påpekandet — att det dock behövs en del justeringar. Jag skall göra det med utgångspunkt från den uppfattningen att ingen här i kammaren tycker att det är rimligt med marginaleffekter på nära 100 96 eller därutöver, och detta i synnerhet inte när det gäller människor i små eller Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 110 högst ordinära inkomstförhållanden. Låt mig, herr talman, börja med egenföretagarna. Haga II-uppgörelsen innebar förutom höjningar av sjukförsäkrings och folkpensionsavgifterna att avgiftstaket — 7,5 basbelopp —- lyftes av. Finansministern motiverade det här i kammaren med att det är de allra bäst betalda som får vara med och bekosta en förstärkning för mellangrupperna. Men det är inte några särskilt väl betalda som drabbas. De s.k. oberoende uppdragstagarna — och dit hör väl åtskilliga av kammarens ledamöter — räddades i höstas genom en lag som innebär att uppdragsgivaren skall betala socialförsäkringsavgifterna. De som drabbas är företagarna och då alldeles särskilt egenföretagarna. Direkta försämringar inträffar i år redan för sådana egenföretagare vilkas behållning ligger under genomsnittsinkomsttagarens. Skall en egenföretagare få lika mycket över som en manlig genomsnittsinkomsttagare måste han ha en rörelseinkomst på hela 100 000 kr. Marginalavbränningarna blir då för honom till en början ca 93 96, så småningom 97 96. Anstränger han sig extra mycket ökar de till 101 eller 102 26. Ändå går denne egenföretagare in i det här året med en sänkning av sin disponibla inkomst med ungefär 3 600 kr. Det är skattereformens facit för honom. Det innebär att det är helt omöjligt för denne egenföretagare att ens i kronor räknat behålla den inkomst som han hade förra året, än mindre då kompensera sig för inflationen. Haga II-uppgörelsens kompositörer har uppenbarligen inte ägnat någon tanke åt hur skatteomläggningen skulle slå för landets egenföretagare. Att de förutom allt krångel som ovedersägligen drabbar dem också skall slås med rent konfiskatoriska skatter är en helt orimlig politik. Förhållandet är särskilt upprörande eftersom detta — säkert oavsiktliga — strupgrepp ensidigt drabbar egenföretagarna. Det beror på att avgiftssystemet är så uppbyggt att egenföretagaren först året efter inkomståret får göra avdrag för egenavgifterna och då inte som avdrag i rörelsen utan som allmänt avdrag. På det viset tvingas egenföretagaren i motsats till alla andra grupper i vårt land att betala avgifter på avgifterna. Det bästa sättet att komma till rätta med dessa utomordentligt allvarliga problem vore att redan från nästa års taxering ge egenföretagaren rätt att dra av årets egenavgifter som utgift i rörelsen. Skulle detta inte vara praktiskt — eller politiskt — möjligt har jag i en motion velat peka på en annan lösning. Den innebär att egenföretagare redan från detta års rörelseinkomster borde få göra avdrag för de socialförsäkringsavgifter som han betalar in på inkomster över 7,5 basbelopp. De våldsamma marginaleffekterna, som annars kan leda till kanske oöverkomliga likviditetsproblem för många egenföretagare, skulle då dämpas med ungefär 11: Statsminister Palme sade tidigare i dag att det är ”självklart att vi vill satsa på den mindre och medelstora företagsamheten”. Jag vågar därför hoppas att man inom alla partier skall vara beredd att redan i år råda bot på de allra orimligaste konsekvenserna av Haga II-uppgörelsen för dessa egenföretagare. Den andra stora gruppen som drabbas av uppemot hundraprocentiga marginaleffekter är folkpensionärerna. De som drabbas hårdast är inte alls de pensionärer som har särskilt höga pensioner. Tvärtom. En ensamstående pensionär it.ex. Uppsala som har en beskattningsbar inkomst på 25 000 kr. har kallt att räkna med att 99 26 av en extra inkomst går bort i form av skatt och avtrappade bostadstillägg. Är inkomsten ännu lägre försvinner 76-85 96. Detta är orimligt. Problemet kan inte viftas bort med att pensionärer i dessa inkomstlägen ändå kan ha en något gynnsammare total skatt än andra skattebetalare. Från moderata samlingspartiets sida vidhåller vi kravet på skattefri folkpension. Vi anser alltså att grundavdraget för pensionärer alltid bör uppgå till ett belopp motsvarande folkpensionen. Avtrappningen av det extra avdrag som därutöver skulle behövas för att hålla en mindre sidoinkomst skattefri kunde då göras mycket mindre brant, vilket skulle medföra minre förödande marginaleffekter för vanliga pensionärer. Den tredje gruppen som i praktiken får nära hundraprocentiga marginalskatter är de litet större barnfamiljerna. Deras problem har kommit i blickpunkten genom regeringens proposition nr 91 om mer samordnade regler för existensminimum vid beskattningen. Skattskyldig är som bekant berättigad till avdrag för nedsatt skatteförmåga om han t.ex. på grund av stor försörjningsbörda saknar nödvändiga medel för sitt och familjens uppehälle. Propositionen innehåller förslag till basbeloppsanknutna normalbelopp på vad som utöver nettohyran skall anses som nödvändiga medel för uppehället. Vi anser att de föreslagna beloppen i sig är realistiska. Men om man omräknar dessa normalbelopp till bruttoinkomster visar det sig att en trebarnsfamilj först vid 48 000 kronors inkomst, en fyrbarnsfamilj först vid 60 000 kronors inkomst och en fembarnsfamilj först vid ca 80 000 kronors inkomst kan anses ha förmåga att betala full skatt. Först vid dessa inkomster skulle dessa familjer med andra ord kunna kravla sig över existensminimum. Propositionens förslag innebär också att om dessa familjer har inkomst under vissa belopp, så skall de helt anses sakna skatteförmåga. Men för alla de flerbarnsfamiljer som befinner sig i inkomstskikten där emellan skulle i princip 100 procents marginalskatt råda. Det skulle med andra ord inte spela någon roll om trebarnsfamiljen har 31 000 kr., 48 000 kr. eller en inkomst där emellan, om fyrbarnsfamiljen har 36 000 kr., 60 000 kr. eller någon inkomst där emellan och om fembarnsfamiljen har 40 000 kr., 80 000 kr. eller någonting där emellan, Ökad skatt och minskat avdrag för nedsatt skatteförmåga skulle i princip ta hela inkomstökningen och effektivt hålla dessa familjer kvar på existensminiminivån. Ytterst få mångbarnsfamiljer har således möjlighet att genom extra arbete, utträde i förvärvslivet eller något liknande påverka eller förändra Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt sin standard utöver denna minimistandard. Vi finner detta helt oacceptabelt och direkt stridande mot principerna om ett rättvist och jämlikt skattesystem. Vi har därför i en motion krävt att 1972 års skatteutredning, som arbetat fram förslaget om existensminimiregler, får i uppdrag att lägga fram förslag till ett skattesystem som verkligen tar hänsyn till barnfamiljernas lägre skatteförmåga utan att därför leda till hundraprocentiga marginalskatter i alla de vanliga inkomstlägena. Herr talman! Jag vill sluta med en förhoppning om att det problem med minst sagt guldkantade marginaleffekter som jag berört skall konstruktivt angripas under riksdagsbehandlingen. Ty ”folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång”, som det så riktigt framhålls i det socialdemokratiska valmanifestet. Det är därför av vitalt intresse för hela vårt land att denna vilja inte undermineras hos stora och viktiga grupper av medborgare.

Herr talman! I den aktuella skattedebatten finns tre huvudfrågor. Marginalskatterna måste sänkas, och skattesystemet måste inflationsskyddas samt göras enklare och mer rättvist. Dessa tre mål sätter folkpartiet främst i sin skattepolitik. Det är realistiska mål, möjliga att uppnå. Men annars finns det gott om illusioner i debatten om våra skatter. En är tron att det skulle finnas något slags idealsystem, som på ett enkelt och elegant sätt skulle förse stat och kommun med stora och växande inkomster men ändå vara föga kännbart för de enskilda människorna. Det finns inga sådana system. Det finns inga nya och perfekta lösningar som väntar på sin upptäckt. Men det finns bättre och sämre alternativ, och vårt nuvarande skattesystem har alldeles för många brister. Därför är en omfattande skattereform nödvändig. En annan illusion är tron att det går att sänka det samlade skattetrycket och samtidigt ge människor god social trygghet, god utbildning, goda kommunikationer osv., tron att man genom sparande, ny näringspolitik etc. skulle få så stora tillgångar att statliga och kommunala skatter väsentligt skulle kunna sänkas. De gångna årens erfarenheter, den statliga och kommunala planeringen samt långtidsutredningen och andra utredningar visar klart att de beslut vi redan fattat och de förpliktelser vi redan tagit på oss är så omfattande att sådana skattesänkningar inte är möjliga. Tvärtom är den finansiella situationen för stat och kommun sådan att huvudproblemet är hur vi skall undgå att alltför kraftigt höja skatter och avgifter. Det blir nödvändigt att spara, hushålla, planera och prioritera för att klara de närmaste åren och bara den som vill göra mycket drastiska nedskärningar av den offentliga verksamheten kan lova skattesänkningar. En tredje illusion är tron att de höga marginalskatterna, alltså skatten på en inkomstökning, bara berör en mindre grupp människor, de som har höga inkomster. Så är det inte. Det vet flertalet löntagare, och det börjar man inse även i kanslihuset. Marginalskatteproblemet är besvärande för alla människor med heltidsarbete och även för många deltidsarbetande. Den sammanlagda marginaleffekten — alltså skatte och avgiftsökningen samt bidragsminskningen vid en inkomstförbättring är mycket kraftig: vid en årsinkomst på 40 000-60 000 kr. går mellan 70 och 80 26 av en inkomstökning till ökad skatt, lägre bidrag och högre avgifter. Vid höga årsinkomster — 80 000 kr. eller mera — är enbart marginalskattesatsen 75-80 96. En fjärde illusion slutligen är tron att skattefusk och skatteflykt bara gäller ett fåtal människor, en del höginkomsttagare och en del kändisar med höga avdrag etc. Men det gäller många, många fler. Hur vanligt har det inte blivit att söka obeskattade inkomster, att byta tjänster, att få ersättning i form av traktamente i stället för lön och att det finns två ersättningsnivåer, en med och en utan skatt. Det går inte att räkna ut hur stora summor som på detta sätt undandras beskattning, men alla är överens om att de är betydande. Det skulle naturligtvis vara bra om allt detta inte vore illusioner, om det funnes ett idealsystem, om marginalskatter och skattefusk bara berörde ett fåtal och om vi kunde sänka skatten. Men vill vi vara ärliga och vill vi föra en realistisk debatt, då måste vi säga att detta är illusioner, som vi bör rensa bort ur debatten. Nu tycks det dröja innan vi får en ordentlig skattereform. Jag skall inte gå in på skatteutredningens arbete — på vad som gjorts och inte gjorts, på vad som sagts och inte sagts, vad som skulle kunna ha gjorts, etc. Det har varit tillräckligt mycket debatt om detta. Jag vill bara beklaga att en mer omfattande skattereform inte kommer att gälla fr.o.m. 1977 och att regeringen inte mera aktivt arbetat för en sådan reform. De som kommer att drabbas av denna försening är landets företagare och löntagare. Nu är det nödvändigt att det fortsatta utredningsarbetet i de många utredningarna får en bestämd inriktning mot en klar och omfattande skattereform. Det är också nödvändigt att utredningsarbetet samordnas så att det kan bli en genomgripande och samlad skattereform. Det vore bra att få ett klart besked från finansministern, att han verkligen vill ha en skattereform, att han vill satsa på att få fram ett förslag till riksdagen och inte vill fortsätta provisoriernas väg också utöver det nya steg som nu blir nödvändigt för 1977. Vi har från folkpartiets sida angett några huvudmål för en skattereform. Vi kommer att utveckla och redovisa dem ytterligare. Här skall jag bara kort beröra de tre huvudpunkter jag inledningsvis nämnde. 1. Sänkt inkomstskatt och sänkt marginalskatt. Vi menar att det främsta målet för en skattereform måste vara att få en ordentlig sänkning av marginalskattesatserna. Det nuvarande systemet driver på inflationen, det försvårar avtalsförhandlingarna, det höjer kostnadsnivån och det påverkar skattemoralen. Det kan inte vara rimligt att flertalet löntagare skall behöva en lönehöjning om 700, 800 eller 900 kr. per månad bara för att bevara sin standard. Så är det emellertid nu, med nuvarande mar Allmänpolitisk debatt debatt ginalskatter och nuvarande prisutveckling. Vi anser målet att sänka marginalskatterna vara så viktigt att vi är beredda att justera andra former av skatter och avgifter för att garantera att stat och kommun skall få erforderliga resurser. 2. Inflationsskydd i skattesystemet. Den snabba inflationen under senare år har ju medfört att skattetabellerna snabbt förbrukats, att en allt större del av inkomsten gått till skatt. Skattetrycket har automatiskt skärpts. Därför måste skattesystemet inflationsskyddas. Man kan exempelvis indexreglera grundavdrag och skatteskalor, eventuellt bara skalorna. Självfallet kan man då och då behöva förändra också ett inflationsskyddat skattesystem med hänsyn till nya förhållanden och värderingar, men man skulle inte behöva justera för vanliga pris och löneökningar. Kunde vi inte åtminstone pröva ett sådant system under säg tre till fem år och sedan undersöka effekterna? Det är nödvändigt att skatteutredningen nu får pröva också frågan om inflationsskydd — annars kommer inget skattesystem att hålla mera än några år. Finansministern borde nu ge skatteutredningen det uppdraget. Kommer utredningen att få det? Jag förutsätter att finansministern senare i dag då han har ordet kommer att svara på den frågan. Skall skatteutredningen få pröva också om skattesystemet skall vara inflationsskyddat? 3. Ett enklare och mera rättvist skattesystem. Vi vet — inte minst i dessa dagar, en dryg vecka före sista deklarationsdagen — att många människor upplever det nuvarande systemet som krångligt och orättvist. Många känner inte till skattelagstiftningen, de kan inte följa med i alla förändringar, de finner det besvärligt att deklarera och beräkna sina skatter och de finner att många människor kan undgå skatt eller i vart fall väsentligt reducera den — ibland i olagliga former, ibland i lagliga — genom att utnyttja olika regler. Därför måste ett nytt skattesystem vara så utformat att skattefusk och skatteflykt försvåras. Det är nödvändigt dels därför att det kan medföra lägre skatt för lojala skattebetalare, dels därför att det kan medföra större tilltro till skattesystemet och till reformarbetet i samhället. Därför vill vi fortsätta att förändra lagstiftningen och bygga ut skatteadministrationen. Men jag vill samtidigt gärna understryka en sak. Samhället har rätt att ställa krav på människorna, t.ex. att de korrekt redovisar sin inkomst och förmögenhet och att de betalar skatt enligt gällande lag. Men människorna har också rätt att ställa krav på samhället, på att rättssäkerheten skall respekteras, på integritet, på rimlig kontroll och ingrepp i rimliga former. Det får t.ex. inte vara så att myndigheter skall ha behandlingstid på månader, ofta år, medan enskilda människor skall svara på sex sju dagar. Vi skall skärpa kontrollen, täppa till luckor, förstärka skatteadministrationen så att vi kan få en effektiv, rättvis och likformig tillämpning av skattelagarna. Men vi måste också ständigt slå vakt om rättssäkerheten. Huvudlinjen i arbetet mot skattefusk och skatteflykt måste vara att få ett system som reducerar möjligheterna och minskar frestelserna. Skattesystemet måste i sin grund vara mera enkelt och rättvist än det nuvarande systemet. Herr talman! De gångna åren under 1970-talet har varit skatteprovisoriernas år. Det tycks som om den perioden skall fortsätta. Det får den inte göra.

Herr talman! Stagnationstendenser i ekonomin, ständigt återkommande lågkonjunkturer, arbetslöshet, inflation och prisstegringar är uttryck för den kapitalistiska ekonomin. Det grundläggande problemet är detta system. Det behövs en politik som angriper kapitalets makt för att komma till rätta med problemen. Det är inte för att utforma en sådan politisk linje som de borgerliga partierna krävt rundabordskonferenser. I stället för att angripa orsakerna har regeringen sökt lappa över de värsta följderna. De borgerliga vill gå ännu längre på denna väg. Det finns en hel katalog med stödformer till privata företag. Det utgår stöd vid anställning av vissa kategorier på arbetsmarknaden. Det utgår stöd vid risk för permitteringar. Man kan säga att företagen får bidrag för att anställa folk och bidrag för att inte avskeda folk. Den ”socialkatalog för företagare” som kan upprättas har ett stort sortiment av bidragsformer. När verkningarna av den kapitalistiska anarkin gör sig gällande, skall de som orsakat regional obalans, arbetslöshet, utslagning ur arbetslivet, miljöförstöring etc. ha särskilda bidrag för att lindra verkningarna. Detta är en politik som i det långa loppet kommer att förvärra situationen, inte lösa problemen. Det måste vara riktigare att använda samhällets resurser för att skapa statliga basindustrier, såsom vpk föreslagit, och att begränsa i stället för att underhålla privatkapitalets spekulation. En sida av inflationen som såväl regeringen som de borgerliga partierna glömmer bort att tala om är militärutgifterna. De borgerliga partierna har visat stort intresse för besparingar i statens utgifter. De har krävt en särskild besparingsutredning. Med lottens hjälp fick de också en sådan. Men har någon hört att man från borgerligt håll antytt att miljardrullningen till militära ändamål kan vara ett besparingsobjekt? Tvärtom vill man — särskilt från moderaterna — öka dessa utgifter. Då nära en tiondel av herr Strängs s.k. rekordbudget användes för improduktiva militära ändamål måste detta givetvis starkt påverka ekonomin i negativ riktning. Här finns utrymme för verkliga besparingar och frigörande av resurser för andra och angelägnare uppgifter. Till de märkliga argumenten hör påståendena om sysselsättningsskäl för att fortsätta miljardrullningen till militära ändamål. Den propagandan drivs särskilt intensivt i bygder där den militära verksamheten är koncentrerad. Var femte Linköpingsbo som går till jobbet är sysselsatt med militärt anknuten verksamhet. Fortsatt miljardrullning till Viggenplanet motiveras ibland med sysselsättningsskäl. Detta är en förvrängning av Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt fakta. De enorma resurser som nu är bundna till militär verksamhet skulle kunna användas för viktiga civila uppgifter. Den militära dominansen utgör en otrygghetsfaktor för de anställda men medför också allvarliga regionala problem. Lösningen ligger inte i fortsatt och ökad miljardrullning till militära ändamål. Den hittillsvarande utvecklingen måste brytas. Det finns säkert angelägna civila uppgifter som väntar på att få ta i anspråk de väldiga resurser som i dag användes för militära ändamål. Inflationen och den ekonomiska utvecklingen framställes ofta i debatten som om det endast var problem för nationalekonomerna. I själva verket är det de vanliga människorna som får bära bördorna av inflationen. Vem drabbas främst av prisstegringar på 10-12 "» på de dagliga konsumtionsvarorna? Vem drabbas främst av de kraftiga hyreshöjningarna? Vem drabbas främst av arbetslösheten och förslitningen i arbetslivet? Vem drabbas främst av stigande kommunalskatter och ökad indirekt beskattning? Det är arbetarna. Det är låg och medelinkomsttagarna. Det är barnfamiljerna. Det är pensionärerna. Inflationen och den kapitalistiska krisen angår i högsta grad de vanliga människorna. Skattepolitiken är en viktig del av den ekonomiska politiken. Den ofta uttalade målsättningen att genom skattepolitiken åstadkomma en omfördelning har inte uppnåtts. Olika skattepolitiska åtgärder har i stället lagt nya bördor på låginkomsttagarna. Skatteprovisorierna i fråga om den direkta statliga skatten har gått hand i hand med stigande kommunalskatter. En hel del av skattesänkningen till staten har därigenom tagits tillbaka, till råga på allt genom en skatteform som är särskilt betungande för låg och medelinkomsttagare. Det är lätt att i dessa deklarationstider förvissa sig om att för de allra flesta inkomsttagare kommunalskatten utgör den tyngsta av de direkta skatterna. Detta gäller för inkomster upp till 70 000-80 000 kr. De flesta landsting och ett betydande antal kommuner har höjt skatten för år 1976. Uppskattningsvis torde ungefär 90 öre av den till en krona för två år maximerade skattehöjningen i överenskommelsen mellan staten och kommunförbunden ha tagits i anspråk redan första året. Om inte kommunalskatterna skall stiga ytterligare och om inte den kommunala servicen allvarligt skall försämras, måste statliga insatser av en helt annan storleksordning komma till stånd. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi krävt statligt övertagande av personalkostnaderna vid barnstugorna, statligt grundbidrag till pensionärernas bostadstillägg och befrielse för kommuner och landsting från skyldighet att erlägga allmän arbetsgivaravgift. Detta är nödvändiga åtgärder för att bryta den utveckling som nu präglar kommunernas ekonomi och kommunalskatterna. Vi anser det också motiverat med en extra bolagsskatt i syfte att finansiera ökade statliga insatser till kommuner och landsting. Bolagen kommer lindrigt undan i dag. Genom olika åtgärder, såsom avdragsgilla fondbildningar, minskar skatteinkomsterna från bolagen. Detta försvårar ytterligare kommunernas situation. Herr talman! De kraftiga prisstegringarna på dagligvaror under senare år — nära 12 6 förra året — illustrerar tydligt inflationens verkningar för de enskilda människorna. Det är heller inte svårt att finna exempel på hur varorna stiger i pris på butikshyllan. Konservburkar ommärkta både en och två gånger tillhör vanligheten. Att det nya priset vanligtvis är högre behöver väl inte sägas. Låt mig, herr talman, ge ett exempel på detta. Jag har i min hand en burk sill, som ursprungligen kostat 4:25 kr. Den har sedan ökat i pris till 4:75 kr., och på den tredje prislapp som klistrats på burken står nu 5:30 kr. Denna vara har alltså ökat 1:05 kr. eller omkring 25 ”» under den tid den stått i butiken. Det står på burken att innehållet bör förbrukas före den 18 juni 1976. Man kan fråga sig hur många gånger den hinner märkas om innan dess. Tro inte att detta exempel på något sätt är unikt. Gör gärna en butiksrond i morgon! Ni kan säkerligen finna ännu mera anmärkningsvärda exempel. I denna prisutveckling framträder mervärdeskattens orättvisor allt tydligare. På prisstegringarna läggs moms och även prisstegringen blir alltså ett skatteobjekt. Detta understryker vpk-kravet om slopad moms på livsmedel och hårdare kapitalbeskattning. Den skattepolitiska linje som uttrycks i kravet på slopad moms på maten och hårdare beskattning av kapitalet skulle verkningsfullt bidra till en omfördelning av skattebördan till förmån för de grupper som använder en stor del av inkomsten till livsnödvändig konsumtion. Samtidigt skulle man också åstadkomma prissänkningar på maten med 15 "6. Ett utmärkande drag i skattepolitiken hittills har varit att ekonomiskt svaga grupper får bära tunga bördor medan de med större bärkraft kommer lindrigare undan. Vad återspeglar exempelvis pressdebatten om vissa ”kändisars” skatteavdrag? Den återspeglar de grundläggande orättvisorna i skattesystemet, bl.a. i form av utformningen av avdragsrätten. I det sammanhanget är den ena eller den andra personen av mindre intresse. Viktigare är det faktum att avdragen i nuvarande form ökar med stigande inkomst. Ett och samma avdrag i kronor räknat betyder större skatteminskning i kronor för den höga inkomsten än för den låga inkomsten. Avdragen kan av vissa grupper utnyttjas på ett sätt som minskar den skatt som normalt skulle erläggas. Vanliga löntagare är klart missgynnade i detta system. Den skattepolitiska utvecklingen har följt samma mönster som den ekonomiska politiken i övrigt. Den har präglats av hänsynstagande till privatkapitalets och de borgerliga partiernas krav. Resultatet har blivit därefter. Det går lika litet i fråga om skatterna som i fråga om andra uppgifter att samarbeta med ett borgerligt parti eller flera borgerliga partier och samtidigt tro att man kan uppnå resultat för arbetarklassen. Detta borde regeringen ha lärt. Det behövs en annan politik även på detta Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt område. Vid det här laget finns åtminstone tre fyra olika utredningar som berör skattefrågorna. Men det avgörande är inte antalet utredningar utan viljan att åstadkomma en verklig omfördelning av skattebördorna. Herr talman! Skattepolitiken måste inriktas på att ta bort resp. sänka skatter som hårt drabbar lägre inkomster — dit hör matmomsen och kommunalskatterna — och samtidigt skärpa beskattningen på de mera bärkraftiga — dit hör bolagen, människor med höga inkomster och med förmögenheter. Skattefusk och skatteflykt måste effektivt bekämpas. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna åstadkomma större rättvisa i skattesystemet.

Herr talman! I den debatt om familjepolitiken som hittilldags mestadels har pågått i form av partimotioner till årets riksmöte och partiledarintervjuer i pressen har en särlösning av införandet av den kortare arbetsdagen för småbarnsföräldrar intagit en dominerande plats. I ett avsnitt av debatten i dag intog f. ö. denna lösning en ganska dominerande roll i diskussionen och i anförandena av partiledarna. Jag har inte för avsikt att kommentera frågan innan den av regeringen tillsatta utredningen om de praktiska möjligheterna att göra en sådan eventuell reform tillgänglig för alla inom gruppen lämnat sin slutrapport. Att problematiken är svåröverskådlig vittnar ju också främst det faktum om att löntagarorganisationerna — LO och TCO brukar oftast nämnas, men också SACO har i detta fall sällat sig till dem — har krävt att en branschvis analys skall företas innan definitiv ställning tas. Vad som i mitt tycke är förvånande är att så litet f.n. sägs i den politiska diskussionen om kravet på en generell arbetstidsförkortning för alla. Det är ändå en fråga som vi just nu borde ha anledning att debattera, eftersom den återkommer i två nyligen avgivna betänkanden — långtidsutredningen och utredningen om deltidsarbete 1974, utförd av statistiska centralbyrån på uppdrag av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Man har kallat utredningen om deltidsarbetet för en ny låginkomstutredning. Det finns verkligen berättigade skäl till detta. Alla fakta om de deltidsarbetandes situation som kommer fram visar att våra 650 000 deltidsarbetande är en mycket eftersatt grupp, som nästan helt arbetar på arbetsgivarnas villkor — villkor som utnyttjas på ett mycket otillbörligt sätt. Många deltidsarbetande har brister i sina anställningsförhållanden. Många går miste om viktiga sociala förmåner. Mångas, ja, rent av de flestas, inkomster är för låga. Låglöneproblemet är med andra ord ett sysselsättningsproblem. De som arbetar deltid är — för att citera Gustav Persson, LO-representant i jämställdhetsdelegationen — offer för brist på sysselsättning och hindrade att ta andra arbeten. Vilka är det då som omdömet gäller? Jo, 600 000 av de totalt 650 000 deltidsarbetande är kvinnor. Därför är det nödvändigt ur jämlikhetssynpunkt att lösa de deltidsarbetandes problem, att lösa problemen för de kvinnor som skulle vilja ha full arbetstid om de kunde få det och om samhälls och familjeförhållandena var sådana att det gick att genomföra. I analysen av deltidsutredningen framhåller jämställdhetsdelegationen att deltidsarbetets stora omfattning bland kvinnorna är ett starkt argument för en förkortning av den dagliga arbetstiden för alla och för en fullt utbyggd, god barnomsorg. En allmän arbetstidsförkortning ger alla män möjligheter att arbeta mindre och ägna sig mer åt familjen, framför allt åt barnen, medan den ger kvinnorna bättre möjligheter till en jämnare fördelning av arbetet i hemmet och ansvaret för barnen mellan de män och kvinnor som står barnen nära. Herr talman! Slutsatserna av denna mycket väsentliga kartläggning av hur de deltidsarbetande har det och hur de upplever sin situation leder med andra ord direkt fram till kravet på kortare arbetsdag för alla. Det är också intressant att notera att långtidsutredningen, liksom f. ö. sysselsättningsutredningen i sitt delbetänkande, klart slår fast att vi blir helt beroende av kvinnorna om vi vill klara av viktiga reformer fram till 1980. Liksom under perioden 1970-1975 kommer kvinnorna åren 1975-1980 att helt svara för nytillskottet på arbetsmarknaden. Långtidsutredningen presenterar fyra olika alternativ för resursutnyttjandet under den kommande femårsperioden utifrån de ekonomisk-politiska utgångspunkterna full sysselsättning, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördelning, rimlig prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. Det nya greppet i arbetsuppläggningen i denna utredning är att man i vissa av de fyra alternativen för resursutnyttjandet de närmaste fem åren också har räknat in en arbetstidsförkortning för alla, dvs. en generell minskning av arbetstiden till 37,5 timmar i veckan. En del ledande politiker har redan framträtt och sagt att alternativen med arbetstidsförkortning omedelbart kan avvisas. Men jag vill verkligen ifrågasätta om vi vid det här skedet skall ta någonting sådant för givet. Långtidsutredningens fyra alternativ får väl ändå betraktas som extrema — och när jag kallar dem extrema menar jag att de bör tjänstgöra som underlag för en diskussion och, i ett senare stadium, ett beslut om hur vi själva skall forma vår framtid, kanske med nödvändiga jämkningar inom de givna ramarna. Även de fyra alternativen kan ju bli föremål för diskussion och vissa förändringar. Vi har här i riksdagen bundit oss för standardkompensation till folkpensionärerna, ett synnerligen rimligt rättvisekrav. Överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet om väsentligt utökad barnomsorg, föremål för proposition till årets riksmöte, ger oss också i detta tidiga skede anledning att avvisa alternativ 3 i långtidsutredningens förslag. En drastisk nedskärning av konsumtionen inom den offentliga sektorn skulle nämligen leda till att vi inte kunde fullfölja löftena om en ökning av barnomsorgen.

De är väl fler än vi tidigare har haft en uppfattning om. LO-enkäten bland medlemmarna gav skakande exempel på hur verkligt eftersatt detta självklara samhälleliga omsorgsansvar egentligen är. Min slutsats, herr talman, blir därför att vi inte utan vidare skall avfärda långtidsutredningens alternativ 4. I detta alternativ förutsätts att den privata konsumtionen skulle stanna vid 1,5 ". och den offentliga vid 1,9 ?6, medan veckoarbetstiden skulle sänkas. Intressant nog har man de senaste veckorna sett i en hel del reportage och intervjuer, inte minst i veckopressen, att rätt många familjer har förklarat sig acceptera en väsentligt långsammare utvecklingstakt och standardökning för att i gengäld få den kortare arbetsdag som vi hoppas kunna genomföra. Opinionen finns — i varje fall på sina håll. Detta kräver emellertid solidaritet mellan olika samhällsgrupper och inte minst solidaritet mellan kvinnorna — det pekar deltidsutredningen på. Socialdemokratiska kvinnoförbundet, som jag företräder, kommer att fortsätta att arbeta för en arbetstidsförkortning för alla. Vi kommer att hålla diskussionen levande utifrån långtidsutredningens alternativförslag, utifrån deltidsutredningens resultat och med tillgång till de siffror som delegationen för arbetstidsfrågor kommer att lägga fram i en stor redovisning i mitten av maj. Enligt vår mening är det fullt möjligt att börja ett etappvis genomförande av sextimmarsdagen redan 1979,

Herr talman! Teoretiskt kan som bekant humlan inte flyga. Den är för tung och har för små vingar, och därför har vetenskapen räknat ut att den inte kan flyga. Humlan vet emellertid inte om detta, och därför flyger den ändå, gör stor nytta i våra trädgårdar och är till glädje med sitt hemtrevliga surrande under varma vår och sommardagar. Denna lilla lärorika erinran skulle vara nyttig också för politiker när de vill forma vårt samhälle efter teoretiska spekulationer —- som också har förekommit i dagens debatt. Det socialistiska systemet är ett system som i teorin skall fungera mycket bra men som i praktiken alltid har misslyckats, både i vårt land och framför allt i de s.k. socialistiska länderna, som genomfört systemet och sedan, på grund av dess ineffektivitet, inte kunnat hävda sig på något sätt i världskonkurrensen. Det är självfallet att det i dessa länder finns en mycket stor dold arbetslöshet därför att effektiviteten är så låg att man har sysselsättningar som egentligen är meningslösa. Det är en misshushållning med både arbetskraft och resurser i dessa länder, och därför kommer man också till detta svaga resultat som världskonkurrensen visar. Ett annat exempel på teori och praktik: 1967: förklarades det svenska jordbruket av socialdemokraterna vara ganska odugligt, och det skulle absolut inte få producera mer än 80 96 av de livsmedel vi behövde. Teo retiskt var det nämligen enligt socialdemokratin mycket bättre att producera livsmedel i länder där klimatet och andra omständigheter var gynnsammare än i vårt land. Allteftersom livsmedelskrisen blivit värre i världen och priserna stigit har det blivit tystare om det svenska jordbrukets obehövlighet, och jag undrar just vad socialdemokraterna säger i dag. Vi har hört något av en gengångarröst från herr Andersson i Lycksele, som dock inte tog upp jordbrukets problem i stort utan bara problemen visavi u-länderna och därvid förde en argumentering som är högst märklig. Herr Andersson i Lycksele vet mycket väl att det är många, många u-länder som har otillräckligt med livsmedel och absolut inte kan tänka sig att sända någonting till Sverige om vi skulle begära import från dessa länder. Det svenska jordbruket har också exporterat livsmedel för över 2 miljarder, och det är nog mycket välkommet för att hjälpa upp den svenska valutareserven. Ett tredje exempel: Teoretiskt skulle småindustrin inte kunna hävda sig mot storindustrin, men i praktiken går det bra. Under den tid då vi hade högre arbetslöshetssiffror i vårt land var det ju ingalunda i småindustribygderna som man hade svårigheter. Sysselsättningssiffrorna i Jönköpings län med dess många småindustrier har varit betydligt gynnsammare än i andra delar av landet. Sysselsättning åt alla och en sysselsättning som ger bästa möjliga resultat är ett av huvudmålen för vår politik. Här i dag har det diskuterats mycket om de 100 000 och 400 000 nya jobben — inte minst har herr Svanberg varit inne på detta. 1973 föreslog centern 100000 nya jobb som etappmål och den målsättningen blev verklighet under år 1974. Nu föreslår vi som målsättning 400 000 nya jobb till i början av 1980-talet. Med stor sannolikhet kommer även denna målsättning att infrias. Och varför skulle det inte vara möjligt att uppnå det målet? I två län, Jönköpings och Stockholms län, är sysselsättningsgraden så hög att om alla län hade denna sysselsättningsintensitet skulle det bli 400 000 nya jobb. Det förvånar mig att man på socialdemokratiskt håll — exempelvis herr Svanberg — har en sådan defensiv inställning till detta. Kritiken mot 400 000 nya jobb är att man inte tycker om siffror. Nej, det vet vi mycket väl — socialdemokratin tycker inte om preciseringar i något avseende. Man får egentligen inte riktigt veta vad de vill. Men herr Svanberg anför ett skäl och säger: Vi kommer inte att få råd att investera så mycket. Ja, det var det mest urkonservativa jag har hört någon gång. Skall man säga till människor som står väntande och vill ha arbete att de inte kan få det, för vi kan inte investera? Herr Svanberg borde väl tänka på att den största förlusten för vårt land är varje människa som är arbetslös. Att föra ett sådant resonemang som herr Svanberg här fört är just att inte bygga för framtiden. Vi vet att vårdsektorn inte är tillfredsställande ordnad. Inom den behövs det, liksom på en del andra allmänna områden, många fler tjänster. Att näringslivet behöver många fler anställda under de närmaste fem Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt åren är ju en följd av den produktionsökning som vi hoppas på och som skall ge resurser för t.ex. utbyggnaden av vårdsektorn. För att vi skall få en god utveckling fordras det alltså att näringslivet utvecklas gynnsamt. De doktrinära partierna, socialdemokrater och kommunister, som fortfarande hämtar sin ideologiska visdom ur gamla gulnade folianter från 1800-talet får naturligtvis inte sätta käppar i hjulen för utvecklingen. Ett par viktiga förutsättningar för god näringslivsutveckling är att tillräckligt kapital avsätts för investeringar och att nyetableringarna blir bra. Kapitaltillgångarna bör främst användas till näringslivet, så att nya sysselsättningstillfällen kan skapas. Nyetableringar är nödvändiga för att bygga upp nya verksamhetsområden, och där är det ofta småindustrin som har initiativet. Teoretiskt skulle enligt mångas mening småindustrin inte kunna hävda sig mot storindustrin, men liksom humlan, som vetenskapligt inte kan flyga och flyger ändå, hävdar sig småindustrin utmärkt på många områden — så bra att t.o.m. statsministern i dag har kostat på sig ett erkännande att man har förståelse för småindustrins problem och intresse av att främja småindustrin. Mot den bakgrunden vill jag säga att vi bör satsa på småindustrin. Denna form av industri klarar sig för det mesta själv men det behövs ett par saker för att den skall kunna utvecklas gynnsamt. Den första är att det ställs kapital till förfogande. Småindustrin har inte alls samma möjligheter som storindustrin att få lån och att tillgodose sitt kapitalbehov på annat sätt. Även om det skulle innebära ett visst risktagande vid vissa tillfällen att satsa på småindustrin så skulle det löna sig när det gäller hela verksamhetsfältet. Man kan väl lika gärna ta risken att förlora en del pengar på småföretag som att förlora pengar på Statsföretag som inte bär sig. För det andra skall inte staten krångla till det för mycket för småföretagaren med rapportskyldigheter och uppbördsskyldigheter så att småföretagaren inte hinner ägna sig åt det han skall göra utan får sitta vid skrivbordet i stället för att stå vid pressmaskinen eller svarven. Det tredje önskemålet för småindustrins del är att kommunikationerna bör ordnas så att företagaren kan få hem sina råvaror och skicka i väg sina färdigprodukter. Till småindustrins förtjänster bör också räknas att den ofta genom sin struktur ger betydligt bättre möjligheter att skapa en god miljö för sina anställda. Den andra förutsättningen för att näringslivet skall utvecklas gynnsamt och därmed ge högsta möjliga och lönsammast möjliga sysselsättning är att kapitaltillförseln kan bli tillfredsställande över huvud taget. Det vore intressant att veta vad regeringen tänker om den framtida kapitalmarknaden i vårt land, om man nu över huvud taget har tänkt någonting alls. Det är att observera att tillväxttakten under en femårsperiod i betydande utsträckning är given av den redan vid periodens början existerande kapitalstocken och utnyttjandet av denna. Därför är det sannerligen på tiden att regeringen omedelbart tar itu med hur kapitalmarknaden på längre sikt skall ordnas i vårt land. Den till synes nu årligen återkommande underbalanseringen av budgeten på ca 12 miljarder, liksom tankarna om flera tiotals miljarder i investeringar på fortsättningen av Stålverk 80 och Statsföretag ger en bild av en allmän planlöshet i regeringens handlande på detta område. I långtidsutredningen säges att Sverige med sin redan höga produktionskapacitet inte bör göra anspråk på andra länders kapitalbildning utan snarare självt bidra till att underlätta denna för t.ex. de länder som håller på att industrialiseras. Det borde således iakttas stor försiktighet med att låta utlandsupplåningen expandera som den gjort under de två senaste åren. Den dåligt planerade budgeten med stora underskott varje år, som innebär att vi lever i förskott, betyder ju också att staten tar i anspråk en stor del av kapitalmarknaden. Självfallet får vi repliken från regeringsföreträdarna att ni vill ju underbalansera ännu mera, eftersom ni i motioner föreslagit ca 100 miljoner mera än regeringen gjort. Ja, vi har andra åsikter än regeringen på vissa punkter om vad som är angeläget i vårt samhälle, men det grundläggande för hela budgetpolitiken är ju regeringens utspel, och det är där felplaneringen ligger. Den stora tävlingen om vem som är bäst skulle man kunna kalla remissdebatten. Det uttrycket gör den skäl för också i dag. Regeringen gör sitt stora utspel med nådiga luntan, vari man föreslår många goda och i synnerhet för väljarna behagliga saker. Den andra fasen är att riksdagsledamöterna avlämnar ett par tusen motioner, vari man söker bevisa att regeringens förslag inte alls är så bra och att de behöver förbättras åtskilligt. Den tredje fasen är när allt skall betalas. Så har det varit i många år och så förefaller det att bli också i fortsättningen. Den tredje delen av detta är inte så trevlig att tala om och därför berörs den mest då man vill avskräcka för någon annans förslag. Denna metod är mycket omtyckt av regeringen som därmed vill bevisa att det egentligen inte finns någonting att göra utöver vad regeringen föreslagit. Eftersom regeringen och ofta hela socialdemokratiska partiet anser sig ofelbara betecknas alla förslag som kostar pengar som överbud. Överbud kan man aldrig tala om utan att ha en fast punkt att utgå ifrån. Är socialdemokratin så självgod att den säger: ”Vad vi föreslagit är exakt det riktiga?” Då kan man få fram ett överbud, annars blir det en åsikt om vad pengar skall användas till. Att det kan finnas åsikter om hur pengar skall användas och om de mest angelägna behoven, det förefaller vara främmande för socialdemokratisk ideologi, eftersom man alltid silar mygg och sväljer kameler när det gäller budgeten. Att regeringen år efter år föreslår underbalanseringar på 12 miljarder bekymrar inte en socialdemokrat så mycket, men om centern föreslår 100 miljoner till vissa uppgifter så kan det vara nog för en socialdemokrat att älta i hela valrörelsen. Finansministern och hans medhjälpare brukar inte roa sig med utan med största allvar ägna sig åt att räkna samman vad motionsförslagen skulle kosta om de genomfördes. Därvid brukar man svepa in alla ut debatt Allmänpolitisk debatt redningskrav också så att man får en riktigt bra summa att skylta med eller kanske hellre avskräcka med. Eftersom nu de båda doktrinära partierna, socialdemokraterna och kommunisterna, i realiteten regerar tillsammans -— regeringen måste ju alltid ha stöd av kommunisterna — borde man egentligen med den taktik som finansministern använder räkna samman en socialdemokratisk-kommunistisk budget. Det har vi nu inte gjort, men logiken skulle föra fram till detta. Jag vill sluta mitt anförande, herr talman, med att säga att den ekonomiska politikens uppgift är att söka förverkliga en rad centrala politiska målsättningar, såsom full sysselsättning, extern balans, ekonomisk tillväxt, rimlig prisstabilitet, en rättvis fördelning av produktionsresultatet mellan individer och regioner. För att dessa målsättningar skall kunna förverkligas krävs en fortgående anpassning av den ekonomiska politikens medel och deras inriktning till de ständigt förändrade förutsättningarna. Med sin doktrinära inställning har varken socialdemokraterna eller kommunisterna några förutsättningar att uppnå de mål jag nyss angivit.

Herr talman! Jag skall nästan be kammaren om ursäkt för att jag råkade komma in och lyssna till förste vice talmannen då han här talade om vad jag sagt tidigare i dag. Jag skall bara ta upp frågan om de 400 000 nya sysselsättningstillfällena. Å I mitt replikskifte med herr Antonsson lyckades jag åstadkomma att han medgav att detta är en målsättning, alltså någonting som inte är fixt och färdigt. Okay, det är ett sätt att se det. Men vad herr förste vice talmannen sade om de 400 000 nya arbetstillfällena var det värsta snömos jag någonsin har hört. Han sade: Vi gick ut med 100 000 nya sysselsättningstillfällen förra valet, och det gick ju bra. Nu tar vi 400 000, och kanske det också går bra. — Någon annan tanke fanns inte bakom detta. Jag efterlyste besked om på vilket sätt centern skall skaffa fram dessa arbetstillfällen, varifrån man skall ta pengar osv.; jag ville ha litet substans i det hela. Inget svar på detta gav herr Bengtson. Han viftade bara omkring med allmänna slagord. Sedan sade herr Bengtson att socialdemokraterna skulle vara konservativa, därför att vi säger att det inte finns tillräckligt med pengar. Jag har visat att de 270 000 sysselsättningstillfällen inom industrin som centern talar om kostar 90 miljarder i investeringar. Utöver vad som nu satsas utlovar centern alltså 90 miljarder på fyra år. Jag har snällt frågat: Varifrån skall ni ta de pengarna? Man kan inte trolla med verkligheten, herr Bengtson! Jag konstaterar nu, tack vare herr Bengtson, att allt centerns tal om 400 000 sysselsättningstillfällen bara är ett allmänt vispande. Man säger sig: Det är populärt att tala om många nya jobb. Vi säger 400 000, men vi har inte den blekaste aning om hur vi skall bygga upp dem och varifrån vi skall få pengarna. Jag är gärna med om att skapa 400 000 nya jobb. Men tala först om hur de skall komma till, inom vilka branscher och på vilka områden, och varifrån ni skall ta investeringspengarna! Sedan skall jag gärna vara med om det. Det är det som fattas, herr Bengtson.
Herr talman! Jag behöver bara läsa upp några ord ur mitt anförande, så kan herr Svanberg observera ordalydelsen. Jag citerar direkt ur manuskriptet: ” 1973 föreslog centern målet 100 000 nya jobb som etappmål, och den målsättningen blev verklighet under år 1974.” Detta har inte herr Svanberg bestridit. Sedan heter det: ”Nu föreslår vi som målsättning 400 000 nya jobb till i början av 1980-talet.” Därmed har jag bemött vad herr Svanberg sade. Han refererade någonting helt annat än vad jag sade. Detta står alltså skrivet i manuskriptet, som jag följde. Herr Svanberg gör ett stort misstag också när han talar om investeringar och nya jobb. Han förutsätter att vartenda jobb som kommer till fordrar en stor investering. Det skulle betyda att produktionskapaciteten var utnyttjad till 100 "6. Tror någon att det är så? Med den maskinpark som redan finns är det naturligtvis i vissa fall möjligt att öka kapaciteten utan stora investeringar. Jag vill inte säga att det är till fyllest — det måste också göras avsevärda investeringar. Herr Svanberg har i andra sammanhang sagt att det är möjligt att göra stora investeringar. Vad är vi då oense om? Herr Svanberg sade också att han gärna vill ha 400 000 nya jobb. Det är alldeles utmärkt, då är det bara att säga att centerns målsättning är riktig. För en målsättning är det. Herr Fälldin framhöll ju tidigare i dag att det inte är möjligt att säga att det blir exakt 400 000 nya jobb till den 1 augusti det och det året. Var och en måste förstå att så kan man inte resonera. Men vi har ändå någon målsättning, medan ni inom socialdemokratin bara säger att ”vi skall ha så många nya jobb som möjligt” — samma diffusa deklaration som vi så ofta får höra från socialdemokratins sida. Man vill bara göra det bästa möjliga. Några målsättningar preciserar man inte. Nej, herr Svanberg, det är alldeles klart vad vi har sagt och vad vi önskar. Vi vill ha en målsättning — herr Fälldin har sagt det, jag har sagt det. Det går inte att tolka in någonting annat i våra uttalanden. Det mål som vi har satt upp bör vi med alla medel försöka uppnå om vi skall kunna ge sysselsättning åt alla i vårt land som önskar ha sysselsättning.

Herr talman! Jag skall inte försöka bemöta allt som herr Bengtson i Jönköping anförde — hans tankevärld på detta område påminner mig starkt om vad någon en gång sade: ”Det är som att titta ner i en ålakista i mörkret.” Hans föreställningar far runt omkring, och han vet inte var han börjar och var han slutar. Men jag tror att han uttryckte vad han debatt Allmänpolitisk debatt verkligen menade när han sade: ”Det här är någonting som vi hos centern önskar.” Okay, gå ut och säg: ”Vi i centern hoppas och önskar att världen skall se ut så och så, men vi underlåter att precisera i varje detalj. Det finns ingenting som är fixt. Men vi tror och hoppas och vill så gärna ha 400 000 nya jobb.” Om herr Bengtson menar att det är centerns politik ber jag att få instämma — jag tror också att det är centerns politik i näringsfrågorna.
Herr talman! Centern för en realistisk politik, och när vi säger att vi har målsättningen 400 000 nya jobb är det vår mening att arbeta för att uppnå det målet. Då är det tacknämligt om herr Svanberg och hans partivänner hjälper till. Jag har ingen förhoppning om att socialdemokraterna någonsin skall erkänna att vi ger klara besked. Herr Palme och herr Svanberg anser alltid att våra uttalanden är diffusa. Om vi från centern skulle säga att två plus två är fyra skulle socialdemokraterna säkert svara: ”Det är allt ett litet diffust besked.” Ungefär sådant är resonemanget också i ekonomiska sammanhang. Vi har, herr Svanberg, satt upp målet 400 000 nya jobb, och det tänker vi arbeta för. Det är ett besked som väljarna säkert kommer att uppskatta i årets valrörelse, för det är åtminstone ett besked. Vilket parti som helst kan säga att ”vi skall göra vårt bästa” men det är ett vagt besked.

Fru talman! För att inte de av kammarens ärade ledamöter som är här efter en god middag skall glömma bort småföretagarna och deras problem tar jag upp dem till ny betraktelse från mina utgångspunkter. Jag kommer att ge uttryck för den oro och den förtrytelse i viss mån som jag känner över vårt regeringspartis sätt att handskas med en del näringslivsfrågor men också över den förmyndarmentalitet som alltmer utbreder sig på grund av statsmakternas handlande i vårt land. Låt mig börja med att deklarera - som jag sällan drar mig för att göra — att jag uttalar min beundran för den sociala ambition som alltid styrt svensk socialdemokrati, den oräddhet med vilken man angripit trygghetsproblemen när det gäller såväl sysselsättningen som tillkomsten av vissa stora genomgripande reformer. Vissa av dessa reformer borde ha gjorts på ett annat sätt och gett bättre effekt för den enskilda människan, men lidelsen och viljan att genomföra dem har inte saknats från socialdemokratiskt håll. När det gäller jämlikhetsfrågor är jag mindre imponerad. Den tekniska utvecklingen och den ökade samlade produktionen tillsammans med den breda informationen och utbildningen har varit betydligt mer jämlikhetsskapande än socialdemokratins politiska förslag och beslut under åren. Min kritik i dag gäller inte ambitionen att söka göra människor likvärdiga i arbetslivet och på ett vettigt sätt fördela beslutanderätt, få information och successivt skapa samma ekonomiska förutsättningar. Det är så givet och nödvändigt att detta får ske i ett, som vi kallar det, alltmer utvecklat samhälle att den som motverkar det kan - som man ibland säger — gå hem och dra något gammalt över sig. Nej, fru talman, kritiken från min sida riktar sig mot det som jag tycker huvudlösa sätt på vilket man söker genomföra reformer för att behärska näringslivet, styra och ställa med människors ekonomiska villkor inom detta — och inte bara ekonomiska villkor utan också delar av den sociala miljön. Jag börjar med näringslivet mot bakgrund av den förankring jag har i mina småländska bygder. Först de attityder som tillämpas mot företagsamheten i dag. Det har sedan länge utvecklats ett drag av företagsoch företagarfientlighet i vårt land som gör sig bred i massmedia och Allmänpolitisk debatt stimuleras, häpnadsväckande nog, av toppar och akademiska informatörer inom fackets egna rörelser och fullföljs av politiker i denna riksdag med en rad företagshämmande åtgärder. För en västeuropé, och en östeuropé för den delen också, måste det ibland göra ett förbryllande intryck när man där vet att Sveriges ställning i den fria världen beror på vårt näringslivs produktionskraft, vår teknologi och förmåga att tillvarata våra naturtillgångar men också — naturligtvis — på vår förmåga att positivt tillvarata vår arbetskraft och förbättra dess situation.

Grunden har varit en utvecklad blandekonomi i enskilt ägande och modern marknadshushållning — för vissa vänsterpersoner i detta land hemska uttryck. Men grunden har varit denna, inte allmänt kollektivt ägande, inte planhushållning. Debatten i denna del fördes av herrar Bohman och Palme i fredags med intressanta analyser, och jag lämnar den därför åt sidan. Min fråga är: Vad beror det huvudlösa agerandet mot svensk företagsamhet på, något som nu framför allt drabbar den mindre företagsamheten i vårt land? Vänsterpartiet kommunisternas agerande mot bakgrund av sin fanatism kan jag förstå. Man vill ha ett förstatligande, oavsett om det blir sämre. Men hur är det möjligt att svensk socialdemokrati, som skapat sina egna framgångar och deltagit i landets framgångar på grundval av ett näringslivs framgångar under relativt fria former, i dag utvecklar denna sin attityd? Hur är det möjligt att man med öppna ögon är beredd att skada den livsnerv på vilken hela företagsamhetens framgång hänger? När jag säger detta, fru talman, vill jag åter poängtera att jag är starkt intresserad av arbetstagarnas inflytande i beslut inom företagen, skälig del av vinsten i förhållande till arbetsinsatsen osv. Men livsnerven — eller låt oss kalla det företagets bärkraft — måste fungera och vårdas om ett samhälle med våra ideal skall överleva. Den nuvarande näringspolitiken med begränsad handlingsfrihet, tusentals förordningar, mängder av lagar och avgifter och av förhållandena påtvingade lånevillkor eller subventioner får dessa småföretags bärkraft att i dag brista. I boken ”Näringsliv på katastrofkurs” tar författaren Magnus Ivarsson upp dessa problem och påpekar att lagar, reformer och åtgärder i näringspolitiken är planlagda för de större företagens villkor och önskemål, och att denna bristande anpassning till småföretagsamheten slår ihjäl existensmöjligheterna och förutsättningarna till nyskapande på den mindre företagsamhetens grund. Av 180 000 småföretag med mindre än 50 anställda, exkl. de agrara näringarna jord och skog, kommer i år ca 1 000 företag att försvinna, ett antal som kanske ökar år från år. Antingen köps de upp av storföretag —de statliga eller de börsnoterade enskilda företagen -— till följd av säljargenerationens resignation inför verkligheten och den nya generationens bristande möjligheter till egen skaparkraft inom ramen för det lilla företaget, eller också blir de små företagen konkurshotade med avgiftsskulder till kronofogden eller dör till sist en död i stillhet. Vad är oftast felet? Jo, att lagar, pålagor och bestämmelser icke är anpassade till verkligheten. Arvsskatter, egenavgifter, ATP-avgifter, arbetsgivaravgifter, lönevillkor, anställningsskydd och de i och för sig välmotiverade trygghetslagarna, är inte differentierade och utformade efter de varierande förutsättningar som näringslivet har. En solidarisk lönepolitik anser man viktigare än arbete i trygghet hos dessa småföretag. En annan synpunkt är att man i dag måste vara förmögen för att kunna bilda ett bolag — även ett småföretag — och starta något nytt. Jag tycker det är en skam att företagsstartande i detta land skall heta pengar. Man har i dagens debatt redan flera gånger upprepat skillnaden mellan de förmåner som erbjuds kommuner, stat och de stora industriföretagen och dem som erbjuds småföretagsamhet, hantverks och servicenäringar. Småföretagsamheten är näringslivets källa — den är grogrunden till näringslivets växtkraft. Sinar denna — inga nya företag — blir det en utarmning av de stora företagens möjligheter till förnyelse. Det blir allt svårare att i detta land driva serviceföretag med löneanställda medarbetare. Med sämre service som resultat genomförs s.k. reformer, som gör det omöjligt för dem som skall uppbära dessa reformer att ge människor bättre service, att över huvud taget kunna arbeta på ett vettigt sätt. Köerna ökar hos våra sjukvårdsinrättningar och hos våra tandläkare, och servicen försämras bara därför att regeringen är emot fri verksamhet på dessa områden av näringslivet. Det är ett exempel på att det kollektivistiska systemet cyniskt intresserar sig mer för ett kollektivt experiment än för det som är nödvändigt — en god service. Fru Troedsson har redan behandlat dessa för egenföretagarna så viktiga frågor. Tag som exempel hur besvärligt det i dag är att bedriva fri advokatverksamhet i detta land på grund av de nya skattereglerna — en produkt av Hagauppgörelsen. Det här är ett sätt inte bara att eliminera den fria serviceyrkesutövningen utan också att försvåra för ett rättssamhälle att fungera, och det är allvarligt. Tag andra ”huvudnära” företagare, t.ex. frisören!. Frisören i riksdagshuset måste få in 26 kr. för tio minuters klippning — även av ett ganska skalligt huvud — och 40 kr. om det skall tvättas, för att han skall klara riksdagshushyran och avgifter för de anställda och för att han skall få litet över till sin egen existens. De enskilda små frisörerna är på väg att slås ut på grund av orimliga, icke anpassade skatter och avgifter. Jag undrar om Gunnar Strängs recept för dessa företagare är att de i stället bör bli löntagare. Eller vilket är hans recept? debatt Allmänpolitisk debatt Vad jag nu har sagt gäller även taxichaufförer som ännu försöker verka som egna företagare. Både herr Sträng och herr Palme måste ha konfronterats med deras protester när de tagit taxi hem — om de nu vågar ta taxi hem. Det går för socialdemokraterna att i denna talarstol tala om de stödåtgärder näringslivet får. Men det är något fel på en politik som bygger på ekonomiskt stöd till de grenar av svenskt näringsliv som i verkligheten skapar tillgångarna och ekonomin. Det behövs i stället en ny politik. Fru talman! Till sist bara några ord om våra fri och rättigheter, som jag inte kan underlåta att nämna. Det finns få saker som så upprört speciellt äldre och sjuka människor i dagens Sverige — och även mig när jag mött dessa människor — som att det inte skall finnas utrymme för en människa att få välja den väg till friskhet och förbättring eller till psykologisk stimulans som ligger i att använda ett ofarligt preparat, exempelvis THX. Att tvinga människor att avbryta behandlingar av denna art är en hänsynslöshet av sällan skådat slag. Detta sker samtidigt som vi vet att vi i morgon kan vänta oss ett läkemedel, thymosin, som framställts på grundval av det ämne som finns i detta svenska preparat. Att man förbjuder det preparatet innebär en förmyndarmentalitet till döds.

Fru talman! En av de viktigaste frågeställningarna i dagens debatt har varit hur det svenska näringslivet skall klara sig genom den konjunkturnedgång som nu drabbar den industrialiserade världen. Det har givits många recept på hur detta skall ske, och ett genomgående tema har varit att vi måste stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Till att börja med bör man konstatera att så länge vi finns med i en internationell konkurrensekonomi bestämmer vi inte spelreglerna själva. Vi måste politiskt stimulera vårt näringsliv med positiva åtgärder, öka investeringarna och de produktiva resurserna. Vi behöver konkurrenskraft mot omvärlden för att kunna fortsätta reformarbetet och ge människorna en meningsfull sysselsättning. Det finns inga enkla lösningar för att klara dessa problem , men generellt gäller att vi måste stimulera företagandet. Vi i folkpartiet tror på stimulansen som det verksamma medlet och vi vill vara återhållsamma med statlig styrning och reglering inom olika branscher. Vi måste vara aktsamma med byråkratiska pålagor och vi måste dämpa kostnadsutvecklingen. Det är, kort sagt, viktigt att vi här i Sverige satsar på ett bra klimat för företagsamheten. Det internationella sambandet i de näringspolitiska frågorna gör planeringen inom ett företag mycket komplicerad. Man måste kunna rätt bedöma utvecklingen på marknader och produkter och den internationella konkurrensen. Bara för något decennium sedan kunde man räkna med att ha en ny produkt tekniskt färdig och inkörd på marknaden inom ett eller några år. Nutidens komplicerade produkter har ofta en utveck lingstid på fem år och däröver. Sedan är överlevandetiden mycket kort — snart är det dags för något nytt. Marknadsföringen av nya produkter är krävande och dyr för företagen. Detta gäller särskilt de företag som arbetar på den internationella exportmarknaden. Möjligheterna att finansiera investeringar för marknadsföring är i dag starkt begränsade. Framtagandet av nya produkter och idéer sker ofta genom lånefinansiering från privat bank eller från någon av de statliga låne och utvecklingsfonderna eller från andra kreditinstitut. Det finns alltså relativt goda möjligheter att lånefinansiera ett utvecklingsprojekt. Men det räcker inte att få fram en god produkt eller idé — det måste också finnas en marknad. Brist på marknadskunnande, kontakter och pengar gör emellertid att goda förutsättningar inte ges en riktig chans. Investeringar i utveckling och marknadsföring har det problemet att dessa inte går att ställa som säkerhet för vanliga lån. Företag och uppfinnare med projekt i denna utvecklingsfas har vanligtvis maximalt utnyttjat sina finansieringsmöjligheter. Genom att göra det möjligt att på samma sätt som för utvecklingsinvesteringar finansiera marknadsaktiviteter skulle goda utvecklingsprojekt snabbare kunna ge resultat i form av sysselsättning och valutainkomst. Utvecklingen av nya maskiner kan med avseende på angelägenhet och risk likställas med teknisk utveckling, och lån borde därför kunna ges på samma villkor. För att lån med villkorlig återbetalningsskyldighet skall kunna beviljas bör självfallet den sökande framlägga en realistisk marknadsplan med angivande av mål på såväl kort som längre sikt. Folkpartiet har väckt motioner i denna fråga tidigare men mött en sval inställning i riksdagen. Mot bakgrund av Sveriges dåliga bytesbalans finns det anledning att åter ta upp marknadsföringen av våra produkter utomlands och ge den det stöd den behöver. De små och medelstora företagen här i landet upplever också problemet med marknadsföring på hemmamarknaden som besvärligt. Ofta är det familjeföretag med inriktning på traditionella produktgrupper. Det är många gånger svårt för dessa företag att hålla sig orienterade om alla förändringar i omvärlden som på kort eller lång sikt förändrar deras konkurrensläge. Det finns naturligtvis mindre företag som manövrerar skickligt i dessa farvatten med många undervattensskär, men läser man statistik över företagsnedläggningar och konkurser, finner man att det är främst mindre företag som dukat under i den alltmer hårdnande konkurrensen. Men inte bara den marknadsmässiga konkurrensen gör de mindre företagen mer sårbara. De stora företagen har ett helt annat läge i förhandlingar om utrymmet i samhället och ägnas en helt annan uppmärksamhet och stödvilja av beslutsfattare av olika karaktär, t.ex. politiker på skilda nivåer, och av kreditinrättningarna. Om ett litet företag har stora bekymmer, är det oftast en uppgift för företagaren att klara av —- ensam. Om ett stort företag, dominerande på sin ort, får svårigheter, Allmänpolitisk debatt debatt ställer samhället i sin helhet oftast upp. Man tänjer på den kommunala kompetensen till det yttersta för att hjälpa, man stöder med uppvaktningar hos departement och myndigheter — och de goda pengarna plockas fram därför att det är ett samhällsekonomiskt intresse att det stora företaget klaras. Och denna uppmärksamhet och hjälp är det väl ingenting att säga om, men man glömmer så lätt att också de små företagen gör en mycket stor social och samhällsekonomisk insats. Statsminister Palme försvarade i sitt anförande tidigare i dag de stora företagens favörer och sade att det är ju dessa som svarar för exportinkomsterna. Jag vill inte framskapa ett motsatsförhållande mellan stora och små företag, men jag anser att en utjämning i fråga om skillnader och förutsättningar bör komma till stånd, och då vill jag påpeka följande. Om man ser på antalet sysselsatta i svenskt näringsliv, finner man att företag med upp till tio anställda sysselsätter hela 15 96 av alla företagsanställda i landet. Höjer man storleken upp till ett tak på 50 anställda —- alltså fortfarande rätt små företag — är sysselsättningsgraden hela 37 96. Nu måste jag komma med den lilla reservationen att de här uppgifterna är ett år gamla. Det finns inga senare statistiska uppgifter, och det har skett åtskilliga nedläggningar av små företag under det senaste året. De mindre industriföretagen svarar för ca 15 96 av Sveriges totalexport, och de spelar också en betydelsefull roll ”bakom kulisserna” som underleverantörer till verkstadsindustrin med ett leveransvärde år 1971 på 14 miljarder kronor. De små företagen märks inte utåt så mycket. De har små eller inga resurser för egen PR, de ägnas ingen uppmärksamhet av samhällsdebattörer, och inte heller blir de föremål för djupgående analyser på tidningarnas företags och börssidor. Men de har en mycket stor betydelse för svenskt näringsliv och svensk ekonomi =— den sanningen står sig. Med den sanningen som bakgrund bör vi politiskt göra.en kraftigare satsning än hittills för att förändra klimatet för de små och medelstora företagen. Alla demokratiska meningsriktningar i vårt land bekänner sig i princip till det blandekonomiska systemet. Detta betraktas som en för svenska förhållanden väl anpassad kompromiss mellan de fria företagens anspråk på rörelsefrihet och initiativrätt och statens krav på inflytande över arbetsliv och arbetsmarknad. Man anser att blandekonomin i svensk tappning är en medelväg, lagom — för att använda ett unikt svenskt ord — för att behålla den enskildes intresse och förmåga att göra en skapande insats, lagom för att det allmänna skall ha kontrollen över de ramar inom vilka företagsamheten har att arbeta. I denna blandekonomi har de deltagande parterna ett ömsesidigt ansvar. I detta ansvarstagande tycker jag att de små och medelstora företagen har glömts bort. De haf skyldigheterna mot samhälle och anställda, men de har inte fått de riktiga omsorgerna. De skatte och avskrivningsregler som vi har i Sverige är relativt bra för de stora företagen, men de små företagen kan i många fall inte tillgodogöra sig fördelarna. Tvärtom drabbar skattereglerna ytterligt de små företagen vid generationsskiften och äventyrar framtiden. Och kreditmarknaden är oftast ytterligt kärv för den lille företagaren, då han saknar bankmässiga säkerheter. Han orkar inte heller med att utveckla nya produkter på grund av de stora kostnaderna. Och småföretagaren har ofta en lika tungrodd administration att hantera som de större företagen — utan att ha deras resurser. Skatter, ATP-avgifter och andra uppbörder skall redovisas och löpande kontakter med myndigheter blir ofta en tidsödande pappersexercis — dit hör t.ex. en mängd statistikuppgifter. Den svenske medborgaren i allmänhet har fått en ökad fritid — småföretagaren får ofta använda sin till att fylla i blanketter, utan att kunna inse nyttan av detta. Fru talman! Jag har i mitt anförande dragit en lans för de små och medelstora företagen och pekat på den betydelse denna företagsform har i samhället. Som avslutning på det här avsnittet vill jag peka på svårigheten att effektivt ta till vara individens betydelsefulla roll vid stordrift. Beslutsnivåer staplas på varandra och initiativförmågan hämmas ofta. Många gånger innebär detta ett slöseri med mänskliga talanger. Med de stora enheterna följer också en koncentration av beslutsfattandet — en maktkoncentration. I samma riktning verkar alltmer komplicerade tekniska och ekonomiska sammanhang i det moderna samhället. Det blir allt längre mellan beslut och individ och allt svårare att överblicka sammanhangen. Detta är också ett skäl att ge de mindre företagen goda verksamhetsvillkor: de kan på ett smidigt sätt passa in i framtidens samhälle, där större utrymme måste ges åt den enskilda människans rätt att delta i beslutsprocesserna. När jag är inne på problemet med den enskilda människans rätt att ”deltaga i beslutsprocessen inom företag känner jag ett starkt behov att kommentera de inskränkningar i driften som har aviserats vid det statliga företaget Sonab. Sonab är dotterföretag till Statsföretag och startades för tio år sedan för att tillverka och sälja konstruktionen av den s.k. Carlssonhögtalaren. Företaget har sedan utökat sitt sortiment till att omfatta hela stereoanläggningar, personsökare och apparater för kommunikationsradio. Produktionen flyttades 1970 till Lövånger i Västerbotten med en utvecklingsavdelning i Vällingby. Antalet anställda fördubblades varje år och nådde en topp 1974 med 350 anställda i Lövånger. Så köpte Sonab upp AGA Mobilradio i Gävle med 450 anställda och dessa fick garantier om fortsatt anställning. Det var då känt att AGA i Gävle befann sig i en kris, men trots detta förvärvades företaget för en hög köpeskilling. De anställda i Lövånger och Vällingby fick inget veta om samgåendet i förväg, men blev starkt oroade över vad detta skulle innebära för deras framtid. Företagsledningen vid Sonab viftade bort dessa farhågor, men någon garanti för framtiden fick de anställda inte. Men de anställda fick rätt. Efter samgåendet med AGA steg förlusterna i Sonab till svindlande höjder.

Men det hade företagsledningen inte tid att vänta på. Man fattade sitt beslut utan samråd. Tidigare hade personalrepresentanterna tvingats hoppa av den samrådsgrupp som fanns i företaget då de inte fick den information de krävde. Personalrepresentanter sökte också kontakt med sin företagsledning den dag styrelsesammanträdet skulle äga rum men fick beskedet att detta hölls på hemlig ort. När beslutet om inskränkningarna kom reste ordföranden, herr Hjalmarsson, till Lövånger för att informera de anställda om att de skulle bli friställda. Ordförande Hjalmarsson var emellertid i tidsnöd. Han skulle resa tillbaka till Stockholm samma kväll och hade inte tid med någon längre frågestund — och de frågor som hann framställas kunde han inte ge något svar på. Han var inte tillräckligt informerad. Det är klart att de anställda i Lövånger är oroade och frågvisa. Det finns ingen annan sysselsättning att luta sig mot i det här området, och de har byggt egna villor och inrättat sig för en trygg framtid. Kommunen har gjort allt för att möta den industriella expansionen med service och trivsel och gjort stora samhällsinvesteringar. Bortom all dimbildning och mörkläggning i denna affär är det ers besked som folket i Lövånger väntar på, och de vill få det från industriministern. Beskedet bör lyda: Statsföretag tar ansvaret för att sysselsättningen tryggas i Lövånger. — Här finns nämligen inget alternativ. Får inte de anställda fortsatt arbete dör bygden. En annan fråga på näringslivets område har ånyo fått aktualitet i dagarna. Det gäller förslag till sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelådalen. Helt kort: Vi i folkpartiet har ställt oss bakom det framlagda förslaget, och vi hoppas att erforderliga medel kommer att anslås.